Herr talman! Jag begärde replik innan herr Winberg på sitt sakkunniga sätt redogjorde för sin syn på den nu begärda direkta lagändringen i reservationen 13, som herr Andersson i Södertälje pläderade för. Jag delar herr Winbergs uppfattning, att metoden att utan ett ordentligt genomfört utredningsarbete och i avsaknad av nya motivuttalanden göra direkta förändringar i lagtext knappast är den som vi brukar tillämpa. Beträffande herr Winbergs synpunkter på reservationen 1, att överenskommelse skulle kunna träffas mellan två berörda män och modern, gissar jag att sådana överenskommelser i vissa fall kan träffas redan under nuvarande förhållanden. Men här kommer dock alltid att gälla att barnavårdsnämnden, som har att bevaka barnets rätt, får ge sin mening till känna.

Dessa andra former behöver jag inte här närmare gå in på.
Herr talman! Jag vill först hävda att reservationen 13 är skriven efter moget övervägande. Lagförslaget är utformat i samarbete med ett flertal jurister som verkligen kan detta område.

Vi har ansett det befogat med en sådan lagändring och att vi inte skall behöva vänta tills alla olika delar i hela detta komplex är färdiglösta. Förslaget innebär inte något föregripande av helheten, utan det innebär att man så snabbt som möjligt skall kunna tillgodose de krav som många människor ställer. Det är vad vi har velat föra fram i sammanhanget.
Herr talman! Inte beträffande några domstolsavgöranden kan man vara säker på att de innehåller ett materiellt sett riktigt avgörande, men det är i alla fall en förhoppning att vi med domstolsprocessen når så nära det materiellt riktiga avgörandet som det över huvud taget är möjligt. Beträffande reservationen I om faderskapserkännandet, som herr Svanström berörde, vill jag säga att majoritetens förslag ändå öppnar större möjligheter för felaktiga avgöranden än reservanternas väg. Det är klart att fallet som jag nämnde, med tre parter som kommer överens om någonting som är fel, kan tänkas klara sig även vid en domstolsprövning. Men jag påstår absolut att risken är betydligt mindre om frågan prövas inför domstol. Det är en rättssäkerhetsfråga detta att vi får regler som så mycket som möjligt säkerställer att avgörandet blir materiellt riktigt. När det gäller treårsregeln vill jag bara påpeka för herr Svanström att även den risk som han nämnde kan uppkomma, men där får ju barnet ett intresse av att föra denna talan, om förhållandena blir orimliga. Om man väljer vår linje kommer barnet inte att överraskas, om den rättslige fadern, genom att en relation som växt fram under många år hastigt bryts och vid något tillfälle finner anledning att föra talan gentemot barnet. När det gäller vad herr Andersson i Södertälje sade om väsentligen ändrade förhållanden kan man väl möjligen säga att skillnaden i sak inte är så särskilt stor mellan majoritet och reservanter. Som jag sade, har reservanterna tagit tillbaka en hel del. På s. 131 står det: ”Förslaget ger domstolen möjligheter att i det enskilda fallet bedöma huruvida vad som tidigare bestämts angående underhåll kan anses skäligt med hänsyn till parternas aktuella förhållanden. Det förhållandet att man slopar kravet på att förhållandena skall ha ändrats i väsentlig mån innebär dock inte att varje förändring skall kunna åberopas som grund för jämkning. Förändringen bör vara något så när betydelsefull för att jämkning skall kunna ske.” Jag menar dock att det blir risk för ett ökat antal processer som kanske inte leder till någonting. Ordet väsentligen avhåller kanske från en hel del processförsök. Tar man bort ordet måste de som sysslar med de här frågorna anse att någonting har ändrats, och det har det. Men motiven ger sedan inte så särskilt mycket stöd för en ändring i sak. Jag menar att med beaktande av samtliga skäl, som delvis är av motstridande art, bör den här frågan noggrant penetreras och då lämpligen av familjelagssakkunniga, innan man ger sig in på en ändring.
Herr talman! Jag skall först beröra vad herr Winberg var inne på, nämligen anledningen till att det här ärendet har kommit upp i år och inte skjutits till nästa riksmöte. Den som förändrade majoriteten i utskottet var alltså jag, men det var på mycket godtagbara skäl. För det första var arbetsbelastningen stor i riksdagen och alla utskott bemödade sig om att skjuta på vissa ärenden. Det visade sig då att man hade gjort detta i så stor utsträckning i andra utskott att det gott och väl fanns utrymme för det här ärendet. Det var det första skälet. För det andra, och det var det väsentligaste, visade det sig att allmänheten fann det mycket angeläget att ärendet avgjordes ganska snabbt. Det fanns alltså en press från väljarnas sida, och en demokratiskt mer fullgången motivering för att ta upp ärendet kan man knappast tänka sig. Det viktiga i det här ärendet är naturligtvis den gemensamma vårdnaden. Den är det allt överskuggande. I politiskt avseende är det ett intressant ärende, därför att det visar att vårt konservativa parti, alltså moderata samlingspartiet, har velat bromsa. Det är mycket egendomligt att man samtidigt som man talar om den nya individualismen, som innebär att människor själva skall få bestämma, vill att samhället skall gå in och bestämma i en så pass personligt färgad angelägenhet som frågan om huruvida man vill ha gemensam vårdnad om sina barn. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt. Det är också notabelt att vi å ena sidan har moderata samlingspartiet som vill förbjuda föräldrar att ha gemensam vårdnad och å andra sidan vpk som vill tvinga människor att ha gemensam vårdnad. Där har vi alltså polerna i detta ärende. Liberaler har ju varit pådrivande från början. Den förste som väckte den här frågan — och det var för flera år sedan - var Gabriel Romanus. Det är därför sjävklart att jag hälsar med stor tillfredsställelse att frågan nu har tagits upp också av regeringen. Herr talman! Endast ytterligare en liten fråga. Jag instämmer hundraprocentigt med herr Winberg när det gäller att stryka ordet väsentligt när det gäller ändrade förhållanden för jämkning av underhållsbidrag. Det är faktiskt redan en liberalisering på gång i rättspraxis, det sades också i utskottet. Detta gäller kanske i all synnerhet skånska hovrätten. Då är det så mycket bättre att man skjuter denna fråga till familjelagssakkunniga, där presidenten i skånska hovrätten är ordförande. Det är ett hederligt sätt att lagstifta att det står i själva lagen vad som gäller. Domstolen måste under alla förhållanden när det kommer ett sådant ärende om jämkning pröva om det är väsentligt ändrade förhållanden. Då är det bara bra att det står i själva lagtexten. Jag håller också med herr Winberg om att reservationen bara är en omformulering.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
Herr talman! Bara en kort kommentar till herr Sjöholm för att det i protokollet inte skall till synes stå oemotsagt vad han sade om gemensam vårdnad. Jag vill göra det redan nu, eftersom fru Lindquist, som kommer att behandla dessa frågor från moderat håll, står en bra bit längre ned på talarlistan. Herr Sjöholm sade att moderata samlingspartiet vill låta samhället bestämma. Det är hänsynen till barnens bästa som har föranlett vår bedömning.
Harr talman! Jag vill säga till herr Sjöholms historiebeskrivning beträffande uppskovet, att jag kanske hade litet större insyn i de inre omgångar som vi fick ta innan det hela blev klart. Det var ju uppoffrande av andra utskott att de kunde skjuta på ärenden, men vi kommer ändå att under den här veckan ha bekymmer att hinna med alla dessa ärenden. Vad som är väsentligt, herr Sjöholm, är att vi i utskottet inte fick den tid på oss som vi behövde för att ordentligt genomarbeta detta förslag, trots de stora uppoffringarna från vårt kanslis sida, som herr Winberg påpekade. Jag vill upprepa att min uppfattning var att vi icke skulle ha åstadkommit någon försening när det gäller genomförandet av dessa bestämmelser, men vi hade fått tillfälle till en litet lugnare arbetstakt.
Herr talman! Jag påpekade ju, herr Svanström, att det var en press från allmänhetens sida att ärendet skulle tas upp nu, och det anser jag vara en godtagbar motivering. Vad herr Svanström säger verkar vara litet av den obotfärdiges för hinder. Detta är ett mycket genomarbetat förslag. Jag kan inte fatta att det skulle vara sämre än vad vi brukar åstadkomma. Var och en har fått tala hur länge som helst, och vi har behandlat ärendet precis som alla andra. Det är ingen skillnad alls. Man kan visst säga, herr Winberg, att det var det ena eller andra hänsynstagandet som låg bakom. Men vi anser att det är av hänsynen till barnen som föräldrarna bör ha gemensam omvårdnad. Det är ju för barnens bästa. Det intressanta politiskt är ju att det konservativa partiet vill skynda långsamt, och jag bara påpekade att det är precis som det skall vara.
Herr talman! Herr Sjöholm och jag behöver inte träta längre om detta, men herr Sjöholm har två gånger upprepat att det var ett tryck från allmänheten. Jag tror, herr Sjöholm, att det var tryck från helt annat håll.
Herr talman! Det är sådant där man inte vill höra i riksdagsdebatten. En förstucken antydan, som ingen skall riktigt begripa vad det är. Jag menar allvar att det var tryck från allmänheten, och jag menar att vi skall försöka rätta oss efter det.

Herr talman! Lagar är mäktiga redskap, som ingår i samhällets ideologiska överbyggnad. De kan stödja människors frigörelse från fördomar, stödja deras självständighet och mognad. Det är så vi i vårt parti vill se lagar utformade. De kan emellertid också hindra frigörelsen, idealisera verkligheten och skyla dubbelmoralen. Det är så svensk familjerätt i stor utsträckning hittills har verkat. I generationer har man idealiserat äktenskap och moderskap. Man har rättsligt skilt på barn som är äkta och barn som är oäkta. Dem som levat i samvetsäktenskap har lagstiftarna länge försökt att inte låtsas om. Ogifta fäder har intresserat lagstiftarna nästan enbart i deras egenskap av underhållsbetalare. Mitt i allt detta har lagstiftarna ändå inte skämts för att påstå att de syftat till barnets bästa — något som mot den nämnda bakgrunden är ett påstående som når hyckleriets mer sublima höjder. Nästan vart tredje barn föds i dag utom äktenskap. Dessa barn har alltså saknat möjlighet till rättslig anknytning till båda föräldrarna. Varje år får 20000 barn uppleva att föräldrarnas äktenskap upplöses. Också dessa barn har saknat rätt till båda sina föräldrar. Nu kommer emellertid förslag om möjlighet till gemensam rättslig vårdnad för ogifta och frånskilda föräldrar. Det är en smått historisk reform. Det är en helt ny tanke som nu inträder i svensk familjerätt. Man har börjat se klart vad familjerelationer egentligen är. Vpk stöder givetvis ett sådant nytänkande. Men vår linje är också att gemensam vårdnad skall göras till huvudregel, inte bara vara en tänkbar möjlighet. Detta vårt krav har stöd bl.a. från de socialdemokratiska kvinnooch ungdomsförbunden, tredje kretsen av Stockholms socialdemokratiska arbetarkommun, Fredrika-Bremer-Förbundet, Föreningen Familj och Rätt samt Svenska kvinnors vänsterförbund. Givetvis innebär detta, inte som herr Sjöholm säger, något tvång på människorna. Varje lag måste ju ha en huvudregel — tillika med undantag. Vi vill göra det som lagutskottet vill ha som undantag till huvudregel och utskottets huvudregel till undantag. Det är skillnaden. Detta är naturligtvis inget tvång. Även med gemensam vårdnad som huvudregel finns ju möjligheten att påkalla att den gemensamma vårdnaden upphävs, om sakliga skäl talar för det. Varför är då gemensam vårdnad en betydelsefull princip? Främst därför att den gör relationen föräldrar-barn oberoende av föräldrarnas civilstånd och även oberoende av förändringar i föräldrarnas civilstånd. Detta är den enda rimliga principen. Att skilda rättsregler skall gälla för barns anknytning till föräldrar enbart därför att föräldrarna sammanlever som ogifta i stället för som gifta är naturligtvis groteskt. För ett barn med sammanlevande föräldrar kan det aldrig vara gynnsamt att barnets fader saknar rättsligt vårdnadsansvar. Det kan aldrig vara gynnsamt att den ena föräldern har alla rättigheter, den andra i stort sett inga. Detta borde vara helt uppenbart. Därav följer ju också att propositionens lösning inte är helt tillfredsställande. Gemensam vårdnad kan med denna lösning hindras av den förälder som vill behålla sitt rättsliga övertag, sin dominans gentemot barnet. De som är minst intresserade av den andra föräldern, de som är mest intoleranta mot barnet får alltså bestämma takten när det gäller införandet av gemensam vårdnad. Det tycker vi är felaktigt. Det är inte de dominanta och intoleranta föräldrarnas intressen som skall stödjas utan det är barnets intresse av balanserad anknytning till båda föräldrarna. Också när det gäller frånskilda eller eljest icke sammanboende föräldrar är gemensam vårdnad den enda rimliga principen enligt vårt sätt att se. Nuvarande lagstiftning är här inte bara onaturlig. Den strider mot vad den utger sig för att hävda, nämligen barnets bästa. När två föräldrar separerar, är det enbart en förändring i en viss sida av deras inbördes relationer. Den berör egentligen bara dem själva. Barnet skiljer sig ju inte från föräldrarna därför att föräldrarna skiljer sig från varandra. Barnet bevarar och vill i normalfallet bevara sin relation till båda föräldrarna i trots av deras separation. Barnet bör alltså få lagstiftarens stöd att i detta hänseende hävda sin rätt. Nuvarande lagstiftning tvingar barnet att uppge den rätten. Den tvingar barnet att acceptera att den ena föräldern i praktiken avskiljs från mer påtaglig kontakt. Ena föräldern skall enligt lag göras tämligen rättslös i förhållande till barnet. Detta har lagen kallat att sätta barnets bästa i främsta rummet. Var och en inser det groteska i den gamla lagstiftningen. Barnets bästa kräver att det får behålla rätten till bägge föräldrarna. Därför bör enligt vår mening gemensam vårdnad vara huvudregel även vid separation. Nu kommer våra konservativa med tre invändningar mot detta förnuftiga resonemang. De säger: Inte är det väl bra att två föräldrar med stridiga intressen behåller gemensam vårdnad om barnet? Det är en sent påtänkt invändning. Ty hur är det i tiotusentals äktenskap i dag? Är det inte just så, att föräldrarnas intimare relationer i verkligheten har upphört, ebbats ut, men att de ser det formella äktenskapet som en ram för gemensam anknytning till och ansvar för barnen? Så är det. Vi har alltså riklig erfarenhet av vad gemensam vårdnad innebär för barn till föräldrar som förblivit gifta men som i realiteten i en annan mening än den legala separerat. Jag har aldrig hört våra konservativa klaga över det. Då behöver de knappast klaga nu. Den andra invändningen lyder: Är människor vars samlevnad brutit samman — det är de konservativas uttryckssätt — lämpliga att ha gemensam vårdnad? Detta är den direkt reaktionära invändningen. Den är dessutom en förolämpning, i sin brist på insikt. Ty vad är en separation? Den är en form av insikt, en mognad, ofta — inte minst för kvinnor — en form av frigörelse. Är man en sämre människa därför att man har genomgått en sådan utveckling? Och är man en bättre förälder därför att man gömmer kärlekslösheten bakom en mask av äktenskapligt civilstånd? Jag tror inte det. Den tredje invändningen är, att den gemensamma vårdnaden skulle leda till instabila förhållanden för barnet. Vi kan inte heller gå med på den invändningen. Den gemensamma rättsliga vårdnaden utesluter givetvis inte att barnet i huvudsak kan stå under ena förälderns faktiska vårdnad. I sådana fall är invändningen helt irrelevant. Men även om nu barnet skulle alternera hos båda föräldrarna — är det egentligen något fel? Är det inte i stället till nytta för barnet? Det finns nämligen en märklig åskådning, som tror att ett barn mår bäst av att bara vara hos en av två frånskilda föräldrar och mer eller mindre skäras av från intensivare kontakt med den andre. Denna åskådning betraktar barnet som, om jag får uttrycka mig litet drastiskt, ett slags husdjur. För att bli rätt disciplinerad skall husdjuret ha sin sovplats, sin matskål i ett bestämt hörn, det skall läras vissa regelmässiga beteenden. Barnet däremot är en människa. Människan har i motsats till husdjuret förmåga att bli stimulerad, att självständigt utvecklas utöver de gränser hemmet har. För ett barn är det ingen fördel, som vi ser det, att ständigt vara i samma hemmiljö, ständigt uppleva en bestämd social atmosfär, ständigt möta samma värderingar, samma snäva värld. Den andliga stimulansen vidgas tvärtom av att barnet möter olika miljöer, olika människor, olika värderingar. Detta bör givetvis inte ske i sådan grad att barnet inte förmår fördjupa sina personliga kontakter. Men den mångsidighet som anknytning till båda föräldrarnas skilda världar kan ge är att se som klart positiv. Den är positiv även emotionellt — kanske speciellt för de barn som annars skulle hamna i en ensidig kvinnovärld — ensamstående mor, utpräglad kvinnodominans på daghemmet osv. Vi måste äntligen lära våra konservativa att inse, att mänskliga relationer är mångsidiga. Att parsammanlevnad inte är något specifikt, något nödvändigt eller ens något eftersträvansvärt. Att parförhållanden kommer och går, men att andra relationer ändå består. Att en skilsmässa inte upphäver ett familjesociologiskt system av relationer, utan bara ger det en annan form, en form som lagstiftaren har skyldighet att hjälpa barnet att klara av. Och man hjälper inte barnet genom att säga: Nu skall dina föräldrar skiljas, och därför får du inte träffa den ena av dem mer än högst ett veckoslut i månaden eller vad det nu kan vara fråga om. Sådant är ju barbari. Vpk:s andra huvudfråga gäller proceduren i vårdnadsmål. All erfarenhet tycks här tala för att både vanliga domstolar och socialnämnder saknar tillräcklig kompetens. De sociala utredningarna är ofta ytliga och föga fackmässiga. JO-anmärkningar för dröjsmål har varit beklagligt vanliga. Ledamöterna i socialnämnderna representerar inte sällan — jag skär här inte alla över en kam -— ett tvärsnitt av det mest amatörmässiga och fördomsfulla som står att uppleva i denna bransch. Också domstolarna har brister. Detta är nu inget angrepp på domarna, som ju har att fatta beslut på basis av ofta subjektivt och dåligt underlag. Det är bara ett konstaterande att någon barnpsykologisk och familjesociologisk bedömning i regel aldrig görs. Domstolarna möter själva aldrig barnet och de representerar heller ingen form av sådan speciell fackutbildning, som är nödvändig för att klarlägga barnets emotionella kontaktsystem. Följden blir att de i domskälen lätt faller tillbaka på allmänt hållna föreställningar av traditionell typ eller också på ytliga och irrelevanta omständigheter. Läser man domskälen, som jag har roat mig med att göra i ett antal vårdnadsmål, kan man hitta de mest säregna argument. Det anses bra för barn att bo nära sina morföräldrar, tydligen helt oavsett vad morföräldrarna är för slags människor. Det är bra för barn att deras dagmamma bor på en lantgård, för lantgårdar är ju så trevliga miljöer för barn. Att lantgårdar är farliga arbetsplatser, där man måste extra passa på barnen, tycks inte ingå i tänkandet. Att en präktig morfar som är förtroendeman i bygden också automatiskt har god kontakt med barn tar man för givet utan att undersöka saken närmare. En tilltänkt styvmor har i ett fall fått ett högt vitsord för sina relationer till barn, men fadern blir ändå diskvalificerad som vårdnadshavare på grund av styvmoderns lätta epilepsi. Detta tjänar i det fallet som skäl för domstolen att anförtro vårdnaden åt en mor med alkoholproblem — emot en enhällig socialnämnd och trots att vårdnaden redan interimistiskt utövades av fadern. Detta, herr talman, var bara några axplock ur de färskaste exemplen på egenartade domskäl. De kunde mångfaldigas om kammarens arbetsordning tillät det. Jag påstår inte att domare regelmässigt är så här amatöristiska. Men jag påstår att jurister när det gäller sådant som ligger utanför det juridiska området enbart representerar ren lekmannakunskap och intet därutöver. Och denna kunskap är inte alltid särdeles tidsenlig. Därför behöver juristerna stöd. En utväg vore kollegiala domstolar i vårdnadsmål. Där skulle få plats både socialarbetare och företrädare för landstingens psykiska barnaoch ungdomsvård. Särskilt de senare representerar i dag den egentliga fackmässiga instansen i psykologiska och familjesociologiska sammanhang. Den tredje huvudfrågan i vpk:s yrkanden gäller de underhållsskyldiga — en alltför länge förbisedd grupp, som inte omfattas av den röstfiskande familjepolitiken. Rättsförhållandena beträffande underhåll är, som sagts tidigare, principlösa och godtycket utbrett. Alltför ringa hänsyn tas till de underhållsskyldigas egen sociala situation, och de har länge betraktats alltför mycket som lovligt byte av diverse myndigheter. Det bör bli ett slut på sådant. Reformer är av nöden, och de bör komma snabbt. Avslutningsvis vill jag notera två ting. Det finns en borgerlig motion som kräver att domstolarna i ärenden om gemensam vårdnad skall få ökad rätt att ingripa i föräldrarnas dispositioner. Det är intressant att notera, hur man annars på den kanten gärna hävdar familjens integritet gentemot myndigheter. Men när föräldrarna kommer överens om att tillämpa en framsynt och progressiv princip — då vill man plötsligt försvåra detta genom att låta myndigheterna kunna bryta in i ökad utsträckning i föräldrarnas dispositioner. Min andra notering gäller vissa folkpartister, som i många sammanhang framträtt som varma förespråkare för lättnader åt de underhållsskyldiga men som nu ställt sig bakom en linje som skulle fördröja reformer för dessa. Sådant är beklagligt. Herr talman! Vpk har på avgörande punkter en radikalare syn än propositionen och utskottsmajoriteten. Vi vill dock ge justitiedepartementet en eloge för dess snabba agerande i angelägna principfrågor. Vi ger också lagutskottets kansli en eloge för ett sällsynt välskrivet betänkande. Den anda av öppenhet och framsynthet med vilken många problem där diskuteras bådar gott för framtiden även från vårt partis synpunkt. En sak framgår klart. När vi i dag ser vilka som söker försvåra och hindra denna rättsreform — då ser vi också att en fortsatt rörelse längs framsynthetens väg icke skulle må bra av om det i höst bleve en borgerlig regering. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7, 10, 13, 15 och 16.
Herr talman! Det sista om en borgerlig regering begrep jag inte riktigt. Det är ju ändå liberaler som har varit pådrivande när det gällt att föra utvecklingen framåt i det här avseendet, och liberaler kommer förhoppningsvis att i stort antal ingå i en ny regering. Jag begärde faktiskt ordet i Fredrika-Bremer-Förbundets intresse, eftersom herr Svensson i Malmö citerade felaktigt. Fredrika-Bremer-Förbun det har icke sagt att det är anhängare av gemensam vårdnad som en huvudregel utan endast när det gäller sammanboende ogifta, icke annars. Sedan är det från liberal synpunkt bäst om föräldrarna är ense om vårdnaden. Att tvinga människor till en gemensam vårdnad, om de inte själva vill ha det, kan bara leda till fortsatta stridigheter. Sådana är uppenbarligen icke till barnets bästa, och det är barnets bästa vi skall tillgodose. Jag har i mitt civila yrke ganska stora erfarenheter av frågor om jämkning av underhållsbidragets storlek. Där finns två parter, dels den underhållsskyldige, som ofta har en svår situation, dels den underhållsberättigade, som också är i en svår situation. Den kategorin skall man också tänka på. Den har till skillnad från de underhållsskyldiga icke någon organisation som är på alerten, som vi vet att männen har när det gäller fädernas underhållsskyldighet. Man måste här även se till de underhållsberättigades intressen, och någon bättre lösning på det problemet än att överlämna det till familjelagssakkunniga kan man inte få.
Herr talman! Jag skall först tacka herr Svensson i Malmö för hans undervisning av oss konservativa. Vad gäller mig gick den kanske inte riktigt hem. Jag skall emellertid avstå från att försöka ge herr Svensson någon motsvarande undervisning från vårt håll — jag tror nämligen inte att den heller skulle gå hem. När jag hörde herr Svensson tala kom jag att tänka på uttrycket ”Väst är väst och öst är öst, och aldrig mötas de två”. För de olika synsätt som herr Svensson och jag har på familj och äktenskap tycker jag att det uttrycket passar väl in. Får jag bara säga att vi trots den olika synen — som är så uppenbart markerad — kanske har samma syn på barnet och dess möjligheter att bevara relationerna till båda föräldrarna. Jag kan försäkra herr Svensson att den senare är bakgrunden till de reservationer som vi har lämnat till det här betänkandet. Om jag får kommentera herr Svenssons uttalande vill jag säga att det var fyllt av teori men inte hade särskilt mycket av jordnära praktisk erfarenhet. Jag har i någon liten mån i min domstolsverksamhet sysslat med sådana här frågor. Utskottet har under arbetet också gått igenom dessa och träffat rätt många människor från olika håll som sysslar med sådana frågor. Den slutsats vi har dragit, i varje fall på moderat håll, av det här arbetet är att gemensam vårdnad är en olycka för barnet när föräldrarna är skilda åt. Gemensam vårdnad av barnet för samboende tycker vi däremot är någonting som man i princip kan acceptera, under förutsättning att de ekonomiska problemen kan lösas. Och det är ju därför vi begär en utredning. I frågan om specialdomstolar eller inte har herr Svensson inte tagit upp vad det innebär av tidsutdräkt och ökade kostnader för processer att införa sådana. Det är en mängd sådana praktiska problem som kommer in i bilden utöver den principiellt väsentliga nackdelen med att föra in specialdomstolar i åtskilliga mål. Jag tror att det just här gäller att de allmänna domstolarna bör döma, eftersom de skall ta hand om frågor som gäller både äktenskapsskillnad och ordnande av underhållsbidrag osv., men om jag förstår herr Svensson rätt skulle vi få olika domstolar med olika sammansättning för skilda frågor.
Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till herr Svensson i Malmö; ingen blir helt oberörd av hans framträdande. Han har ju ett verbalt ordfyrverkeri som är fantastiskt och som når de mest sublima höjder, för att använda hans egna ord. Och icke ett ögonblick vill jag påstå att det i hans fall var hyckleri. Men varför detta domedagstalande mot en lag som vi är överens om att avskaffa? Det vi däremot från utskottets sida icke kan gå med på är att göra den gemensamma vårdnaden till huvudregel. Jag nämnde redan i mitt inledningsanförande att vi alla säger oss arbeta för barnens bästa. Jag tvivlar inte på att herr Jörn Svensson också tror att han gör det, men jag försäkrar att man inte behöver upprepa alla slags politiska ideologier för att sedan ändå konstatera att det är väsentligt att ha båda fötterna på marken och verkligen syssla med praktiska ting.Gör man det skall vi också veta att det kan finnas olika synpunkter på vad som tillfredsställer barnens bästa. Att jämföra barn med husdjur kan vara drastiskt även i en riksdagsdebatt. Men det är väl inte på det sättet det fungerar i allmänhet. Det finns ju någonting som heter umgängesrätt. Och uppenbarligen är det också, herr Svensson, angeläget inte minst för ungdomar i tonårsåldern att de inte hela tiden alternerar mellan olika miljöer utan verkligen kan komma in i en bofast situation där de känner trygghet. Det kan också sägas vara ett sätt att tillgodose barnens bästa.

Herr talman! Till herr Winberg: Tidsutdräkten kan knappast i vårdnadsmål bli större än vad den blivit på grund av de långdragningar som det nuvarande systemet medför. Det argumentet faller av sig självt. Jag tror också att det är klokt av herr Winberg att inte ta upp till diskussion den uppsjö av primitivitet, könsfördomar och egenartade argumenteringar som man finner i tingsrätternas domskäl i vårdnadsmål. Jag tror att det skulle väcka bestörtning om jag här i kammaren läste upp prov på den fördomsfullhet man kan finna i domstolarnas syn — en efterblivenhet som ligger långt efter vad lagstiftarna har syftat till. Barnens bästa skall vi ju befrämja, men — och däri ligger skillnaden mellan våra uppfattningar, herr Winberg — jag kan inte inse att man befrämjar ett barns bästa genom att hindra det från att ha den typ av relation som är normal, även när föräldrarna har skilts, nämligen en någorlunda likvärdig relation med båda föräldrarna. Jag tror inte att argument av den typen att jag skulle representera en mer teoretisk och mindre praktisk och jordnära syn än herrar Winberg och Svanström är något som de alltför mycket skall ingå på. Jag har gjort mina erfarenheter, och skulle vi här i kammaren väga dem mot herrar Winbergs och Svanströms är det möjligt att de skulle tvingas erkänna att också jag har fått göra nog så jordnära erfarenheter som kanske de inte har gjort. Låt mig till sist till herr Sjöholm säga: Det är bra att liberaler är liberala, men min fråga var ju: Hur blir det med liberalismen när de liberala skall regera tillsammans med de konservativa?
Herr talman! Jag måste bara fråga: Vilka erfarenheter har herr Svensson i Malmö och vilka utredningar har herr Svensson gjort eftersom han kan säga att den nuvarande handläggningen av familjemål i våra domstolar är så långsam att den inte kan ske med större tidsutdräkt än för närvarande? Såvitt jag hörde av herr Svenssons första inlägg har herr Svensson läst ett antal domar. Jag tror knappast — men har jag fel så vore det intressant att höra det — att herr Svensson har gått igenom alla svenska domstolars handläggning av samtliga familjerättsmål och då kunnat konstatera att handläggningen inte sker inom den tid och på det sätt som är förutsatt från lagstiftarens sida.
Herr talman! Inte för att det hör till saken, men jag skall svara herr Svensson i Malmö på hur det kommer att bli med moderater i en ny regering. De kommer att foga sig, herr Svensson. Så förnuftiga är de.
Herr talman! Jag önskar att jag hade kunnat tro lika obetingat på den centerpartistisk-liberala triumfvagnens förmåga att köra över moderaterna. Om det herr Sjöholm säger emellertid stämmer så är det ju bra, och då tar jag tillbaka min anmärkning. Med anledning av herr Winbergs mer skarpa och allvarliga fråga vill jag säga följande. Ett förfarande med speciella kollegiala domstolar, som automatiskt vid domstolsproceduren använder sig av utredningsexpertis, kan väl inte gärna förorsaka längre tidsutdräkter än den sammanlagda tidsutdräkt som redan nu uppstår genom de ofta mycket segdragna väntetider som domstolarna måste underkasta sig därför att socialnämnderna inte inom rimlig tid kan expediera sina vårdnadsutredningar. Och dessa utredningar är dessutom i många fall behäftade med allvarliga brister. Mitt underlag skall vi kanske diskutera vid något annat tillfälle när det är bättre tid.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag anser att kravet att arbetsgivare måste teckna avtalsförbindelse med facklig organistion eller ansluta sig som medlem till arbetsgivareorganisation står i överenstämmelse med regeringens beslut beträffande förutsättningarna och principerna för erhållande av den s.k. tiokronan när anställnng sker av ungdom för beredskapsarbete. Vid enskilt beredskapsarbete för ungdom, liksom vid flertalet övriga former av arbetsmarknadspolitiskt stöd som kan utgå till arbetsgivare, krävs att samråd sker med berörd facklig organisation samt att avtalsenliga löneoch anställningsförmåner utgår till arbetstagarna. Detta behövs för att tillförsäkra arbetstagarna inte bara avtalsenlig lön utan också alla de sociala förmåner — t.ex. trygghetsförsäkringen vid yrkesskada - som har avtalats mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är därför enligt min mening naturligt att de fackliga organisationerna vid sin prövning ställer krav på att den bidragssökande arbetsgivaren genom avtal skall vara bunden att ge berörda arbetstagare dessa förmåner. Mot denna bakgrund kan självfallet arbetsmarknadsverket normalt inte bevilja bidrag till arbetsgivare som inte uppfyller dessa krav.

Herr talman! Det är angeläget att minska ungdomsarbetslösheten, och det är ju därför som frågan om beredskapsarbete för ungdom togs upp och sådant beredskapsarbete tillkom. Så har även jordbrukarna sett det, och de är också beredda att bidra till denna verksamhet. Jag anser dock att det är förvånande att man behöver skapa en byråkratisk ordning för sådant beredskapsarbete för ungdom som pågår upp till tre månader. Många av dessa lantbrukare är egenföretagare och har inte anställd arbetskraft. De tillhör inte arbetsgivarförening och har därmed inte tecknat kollektivavtal. Nu säger statsrådet att det är naturligt att det ”krävs att samråd sker med berörd facklig organisation samt att avtalsenliga löneoch anställningsförmåner utgår till arbetstagarna”. Det är inte det frågan gäller. Jag utgår ifrån att när ungdomar har kontakt med arbetsförmedlingen så får de besked om var lönen ligger, och det vet också arbetsgivaren. Men att för detta kräva att avtal skall tecknas eller arbetsgivaren skall gå in i Lantarbetsgivareföreningen är väl ändå att skapa en byråkrati, herr Bengtsson. Det är väl sysselsättningen som skall prioriteras och icke byråkratin. Jag ifrågasätter om inte det som herr Bengtsson nu ger uttryck för är en efterhandskonstruktion. Jag har inte tidigare uppfattat beslutet och dess utformning så. Det väsentliga är alltså att lönen utbetalas avtalsenligt och att arbetstagaren är skyddad av de försäkringar som vederbörande behöver. Det krav det här gäller har gjort att verksamheten blivit fördröjd, och det kan innebära att ungdomar ställs utan arbete på grund av ett byråkratiskt krångel, herr Bengtsson.

Ingen ifrågasatte det. Och avtalsenliga förmåner är icke bara den rena kontantlönen, utan det är också de andra förmåner man har skaffat sig avtalsvägen. Det här är, herr Gustavsson i Alvesta, inte en anordning som har tillkommit för att ge företagarna billig arbetskraft och inte heller för att lösa säsongarbetsfrågorna, utan det rör sig om att tidigarelägga en sysselsättning som man så småningom räknar med att behöva inom företagen. Och det gäller inte bara tre månader utan det gäller sex månader. Jag håller absolut fast vid att för att det här systemet skall tillämpas är det den avtalsenliga lönen som skall gälla. Det är inte alls sagt att företagarna behöver ansluta sig till en arbetsgivareförening — det struntar vi totalt i — men de måste betala avtalsenliga löner och ge avtalsenliga förmåner. Det ingick i den överenskommelse som vi träffade med företagen, när vi resonerade med dem om saken och även med den fackliga organisationen. Och det bör jag ju nästan känna till bättre än herr Gustavsson, eftersom det var jag som gjorde den här överenskommelsen.
Herr talman! I sitt senaste inlägg redovisade ju herr Bengtsson systemet så som jag anser att det bör tillämpas. Det är inte fråga om annat än att arbetsgivaren skall betala avtalsenliga löner och svara för vad därtill hör av arbetstrygghet. Men det kravet har ju ställts, herr Bengtsson, att jordbrukarna antingen skall ansluta sig till Skogsoch lantarbetsgivareföreningen eller också skriftligen teckna ett avtal med den fackliga organisationen. Det är de krav som har ställts. Vi är ju inte på något sätt oense om vilken lön som skall betalas, utan vi är överens om att avtalsenlig lön skall utgå, och övriga trygghetsförmåner skall den beredskapsarbetande ungdomen också omfattas av.
Herr talman! Men det bör väl ha framgått ganska klart att vad vi kräver är avtalsenliga förmåner, och avtalsenliga förmåner är icke bara kontantlönen. Och det ger man inte, utan man har kollektivavtal. F. ö. är det så att lantarbetarna har den högsta arbetslösheten bland kassamedlemmarna, och därför är Lantarbetareförbundet väldigt intresserat av att därest jordbrukaren har behov av arbetskraft på sommaren skall han inte utnyttja den här billiga arbetskraften, som har tillkommit i ett helt annat syfte, utan då skall han anställa en arbetslös lantarbetare. Mot denna bakgrund har jag förståelse för Lantarbetareförbundets inställning, som är mycket restriktiv. Tecknar jordbrukaren inte avtal skall han heller inte få anställa en sådan här beredskapsarbetare. Det är inte bara lönen utan det är också anställningsförmånerna enligt avtalet som måste vara gällande.
Herr talman! Därom är vi överens — detta skall utgå. Att döma av herr Bengtssons senaste resonemang skulle det emellertid nästan vara omöjligt för dessa jordbrukare att anvisa beredskapsarbete för ungdom. Det gäller dock beredskapsarbete som annars inte skulle utföras — det är inte ordinarie arbete som. skall utföras. Utgår då herr Bengtsson från att jordbruket ställs utanför möjligheten att ordna beredskapsarbete? Men än en gång, herr Bengtsson: Det är inte fråga om att betala lägre löner, utan avtalsenlig lön plus vad som innefattas i övriga trygghetsförmåner skall utgå.
Herr talman! Då förstår jag inte varför herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig, för de måste teckna avtal för att kunna ge de anställda avtalsenliga förmåner på trygghetssidan. För dagen är det ett hundratal som har beredskapsarbete hos jordbrukare, men det är sådana jordbrukare som inte behöver den arbetskraften just nu utan som anställer dem därför att de behöver arbetskraft i framtiden. Här är det alltså hela tiden fråga om tidigareläggning, inte om normal rekrytering. Ett företag som behöver personal skall ju rimligen inte ha subventioner för det, utan det skall man ha för att man gör en tjänst genom att anordna beredskapsarbete.
Herr talman! Men detta är en annan företagargrupp, som normalt inte har anställd arbetskraft men som nu kan anvisa ungdomar arbete. Med herr Bengtssons resonemang och med de formella föreskrifter och krav som nu finns ställs dessa företagare utanför, och ungdomarna blir utan jobb.
Herr talman! Fru Lantz har frågat socialministern om regeringen ämnar påskynda en arbetstidsförkortningsreform syftande till sex timmars arbetsdag för alla anställda. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Såväl regeringen som löntagarorganisationerna har uttalat sig för att det långsiktiga målet på arbetstidsområdet är en 30 timmars arbetsvecka uppnådd genom förkortningar av den dagliga arbetstiden. Det råder vidare full enighet om att det är parterna på arbetsmarknaden som måste avgöra i vilken takt detta långsiktiga mål kan nås och hur generella arbetstidsförkortningar skall vägas mot andra arbetstidsreformer och mot andra standarduttag. För att göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att överblicka och kontinuerligt följa pågående arbete rörande arbetstidsfrågorna samt för att ta nödvändiga initiativ att få fram ytterligare information tillsattes delegationen för arbetstidsfrågor våren 1974. I delegationen ingår företrädare för arbetsmarknadens parter. Jag har i dag mottagit en delrapport från delegationen. I rapporten framhålls vikten av att takten i en förkortning avgörs av parterna. Detta är nödvändigt först och främst för att kostnaden för en förkortning utgör ett viktigt inslag i en avtalsuppgörelse, men också för att det i fortsättningen kommer att krävas en större flexibilitet i förläggningen av arbetstiden. Rapporten skall nu remissbehandlas.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Arbetarrörelsens gamla målsättning om åtta timmars arbetsdag, åtta timmars fritid och åtta timmars sömn är ännu inte uppfylld. En undersökning som statististiska centralbyrån har gjort om levnadsförhållandena i Sverige visar att det är mer än väl motiverat med en allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag för alla arbetstagare. Det är motiverat dels av den faktiska längden på arbetstiden, dels av arbetets karaktär för många arbetstagare. I nämnda undersökning framkom bl.a. att 26 926 av samtliga anställda använder mer än tio timmar om dagen för arbete, om man räknar in resor till och från samt rasterna i arbetet. För 10 96 av de anställda är den totala arbetstiden elva timmar. Mer än en tredjedel av alla anställda har en arbetstid på över åtta timmar varje dag. När det gäller arbetsmiljö visar undersökningen att den är lika illa som befarats. 1,5 miljoner anställda har arbeten som kräver tunga lyft, och lika många har arbeten som innebär upprepade och ensidiga arbetsrörelser. Vidare anser sig 500 000 anställda för jämnan arbeta under öronbedövande buller. Var fjärde, eller nära 1 miljon förvärvsarbetande, har arbeten som innebär att man dagligen blir svettig av kroppsansträngning, 620 000 har svårt smutsande arbeten, 370 000 har arbeten där man i hög grad besväras av gas, damm, rök eller dimma, och var tredje anställd eller 1,3 miljoner, har psykiskt ansträngande arbeten. Regeringen och de borgerliga har under en tid gjort frågan om arbetstidsförkortningen till en familjepolitisk fråga, men det är den inte alls. Sex timmars arbetsdag måste genomföras både för att åstadkomma en arbetstidsförkortning och för att skapa drägligare arbetsförhållanden. Naturligtvis måste frågan om en arbetstidsförkortning genomföras i samförstånd med de fackliga organisationerna, men det får inte innebära att regeringen och riksdag inte kan ta initiativ i denna fråga. Vore det inte, bl.a. på grund av de fakta som framkom vid SCB:s undersökning, viktigt att ta ett initiativ i den här frågan? Vad herr Bengtsson och regeringen gör med det här förslaget är, som jag ser det, att sanktionera en ytterligare förhalning av den viktiga frågan om en arbetstidsförkortning till sex timmar för alla arbetstagare.
Herr talman! Vårt initiativ i den här frågan har varit att förse löntagarorganisationerna med allt det material de behöver för att bedöma takten för den fortsatta arbetstidsförkortningen. De siffror fru Lantz tar upp i sin fråga är helt korrekta. De ger emellertid en felaktig föreställning om att arbetstiden ökar och har ökat för människorna. Men så är inte fallet. I samma utmärkta skrift där fru Lantz har hämtat de här uppgifterna framgår det klart och tydligt att sedan den senaste arbetstidsförkortningen har det skett en total sänkning av arbetstiden i alla avseenden. Så kommer att ske undan för undan i den takt vi kan förkorta arbetstiden. Det är glädjande att kunna konstatera att den sänkning av arbetstiden som skedde förra gången har lett till en total sänkning av arbetstiden, och vad vi nu gör är att ge parterna på arbetsmarknaden det material de behöver. Både LO och TCO kommer att ha kongresser nu där de självfallet kommer att föra fram arbetstidsfrågorna. Då är vi beredda att ta de lagliga initiativ som behövs för att genomföra reformerna.
Herr talman! Får jag då fråga om regeringen har något tidsperspektiv på genomförandet av sex timmars arbetsdag. Jag och vpk tycker, bl.a. mot bakgrund av de siffror jag redovisat — vilka är korrekta —, att det vore befogat med ett initiativ från regeringens sida. Det är förstås också befogat ur andra aspekter, t.ex. för att befrämja jämställdhet mellan män och kvinnor. Men jag är besviken på svaret, för som så många andra gånger innebär detta en förhalning av denna ur många aspekter mycket viktiga fråga.
Herr talman! Eftersom vi är överens om att det är parterna på arbetsmarknaden som skall bestämma takten i arbetstidsförkortningen och de själva anser sig kapabla att göra det, har jag inget dåligt samvete för det svar jag gett. Det har framkommit under den undersökning som ägt rum att det av många skäl är nödvändigt att växa in i arbetstidsförkortningen. Det finns de som säger att den senaste arbetstidsförkortningen inte var tillräckligt väl genomtänkt. Om man förkortar arbetstiden för människorna men låter dem arbeta lika mycket under kortare arbetstid, då har man inte vunnit utan förlorat. Det finns krav från de fackligt organiserade att vi skall se till att man kan växa in i arbetstidsförkortningen. Att ange någon exakt tid då vi når 30 timmars arbetsvecka är jag inte beredd att göra, eftersom jag håller fast vid att det är löntagarorganisationerna som bör avgöra den saken. Jag har så pass stort förtroende för dem att jag låter dem göra det.
Herr talman! Det är förstås också en fråga om fördelning mellan kapital och arbete. Den här fördelningen har under de senaste åren utvecklats till arbetets nackdel, det måste man påstå. LO-ekonomen Odhner har t.ex. påpekat att löneandelen 1972 var 70 96 av nettoproduktionsvärdet och 1974 hade den fallit till 60 96. Denna utveckling går alltså mot en omfördelning av produktionen till kapitalets förmån. En arbetstidsförkortning skulle i varje fall i någon mån kunna dämpa en sådan utveckling. Vore det inte på tiden att arbetstagarna fick del av den produktivitetsökning som skett under de senaste åren?
382., och anförde: Herr talman! Herr Fågelsbo har - med hänvisning till en händelse på västkusten för en tid sedan då raggare gick till angrepp mot polisen — frågat mig vilken rekommendation jag ger poliskåren för att den skall komma till rätta med denna tilltagande avart i vårt samhälle. Frågan om raggarnas uppträdande i vissa fall och vad som allmänt kan göras för att komma till rätta med problemen i sammanhanget har jag tidigare diskuterat med herr Fågelsbo här i kammaren vid två tillfällen under förra året, senast den 27 november. Jag ber att få hänvisa till mina uttalanden i dessa debatter. Vad sedan gäller herr Fågelsbos önskemål att jag skulle utfärda en rekommendation till polisen vill jag hänvisa till riksdagens beslut den 29 april i år, enligt riksdagsskrivelsen 1975/76:269. Härvid beslöt riksdagen att uttala kritik mot mig för att jag skulle ha blandat mig i polisens verksamhet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för att jag har fått min fråga besvarad. Justitieministern kallar det som inträffade på västkusten för en händelse. Man kanske kan kalla det för en händelse när 150-200 raggare invaderade en festplats. Ett antal poliser försökte hålla ordning på dem. Jag har haft flera telefonsamtal med polischefer, och de säger att de har gått fram efter den mjuka linjen. Det har inte hjälpt. Länspolischefen i Halland har ordnat något som kallas raggarkommando, men numera fungerar inte detta. Man kanske var rädd för att det skulle kunna föra med sig en upptrappning. Så inträffade alltså förra veckoslutet denna händelse.

Polisen fick rymma fältet för att klara livet. Värden för 60 000-70 000 kr. gick till spillo. Många sitter fortfarande anhållna, och i dag har en av de inblandade häktats. Det kommer alltså att bli skadeståndskrav och jag förmodar körkortsindragningar, vilket jag rekommenderade den senaste gången som justitieministern och jag diskuterade denna fråga här i riksdagen. Polisen anser inte att den har tillräckliga resurser och att detta inte bara är polisens angelägenhet — det är hela samhällets angelägenhet, det är sociala myndigheters angelägenhet, det är kanske Hem och skolas angelägenhet. Sedan inträffade som vi vet ytterligare en händelse under det senaste veckoslutet. En yngling blev ihjälsparkad. Hans far säger i ett uttalande: Vad är det som gör att ungdomen tar till våld? Jag måste beklaga om man rycker på axlarna åt de frågor som vi ställer och bara betecknar dem som händelser.
Herr talman! Det var inte jag som kallade det för en händelse utan herr Fågelsbo. Jag refererade i mitt svar vad herr Fågelsbo sade i sin fråga om en händelse som hade inträffat på västkusten. Herr Fågelsbo får alltså själv svara för om han tycker att han har använt ett felaktigt uttryck. Jag sade den 27 november förra året att samhället inte skall tillåta raggarungdomarna att störa ordningen. Det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen, och det är ytterst beklagligt att raggarna använder sådant våld att polisen inte klarade upp situationen vid det tillfälle som herr Fågelsbo tar upp. I motsats till herr Fågelsbo tror jag att den svenska polisen har resurser och att den säkert kan klara sina uppgifter. Men, herr Fågelsbo, självfallet måste varje situation bedömas av polisen med beaktande av omständigheterna. Jag tror inte att man kan avväga polisens resurser så att man i varje situation kan säga att polisen är överlägsen.

Herr talman! I min fråga till justitieministern använde jag inte enbart ordet händelse utan allvarlig händelse. Båda de episoder som jag här har redogjort för anser jag vara verkligt allvarliga händelser. Polischeferna i Hallands län har kallats till sammanträde nu på tisdag för att diskutera dessa problem. De menar att händelser av detta slag är så allvarliga att man måste få ett slut på dem.

Problemen med den bilburna ungdomen kommer bara att haussas upp om man inte gör någonting. Jag vet inte om det är rätt att som justitiemininstern gå den mjuka vägen, eller om det är bättre att gå mer hårt fram. Men några åtgärder måste verkligen vidtas.
Herr talman! Som herr Fågelsbo nämnde har polischeferna i Hallands län kallats samman för att diskutera dessa problem, och det är precis vad de skall göra. Det är alldeles utmärkt. Sedan är det naturligtvis som herr Fågelsbo också nämnde, att detta inte bara är en fråga för polisen utan också en stor social fråga. Han efterlyste även en utredning. Men, herr Fågelsbo, en sådan behövs inte, därför att både inom rikspolisstyrelsen och det brottsförebyggande rådet har man arbetsgrupper som intensivt sysslar med problematiken hur man skall förebygga brott bland ungdom och vad som kan göras för att hindra att ungdomen blir asocial. Om alltså herr Fågelsbo studerar frågan närmare skall han finna att det sedan en tid tillbaka pågår ett intensivt arbete hos många olika samhällsinstanser för att finna möjligheter att komma till rätta med dessa avarter.

Herr talman! Efter justitieministerns senaste inlägg ber jag att få framföra ett tack. Jag är också tacksam för att jag över huvud taget fick ett svar på min fråga. Jag vet att jag ställde den något för sent. Men jag reagerade faktiskt så kraftigt när jag fick höra talas om dessa händelser i Halland, att jag verkligen ville att vi ännu en gång skulle ta upp denna fråga här i riksdagen. Jag ber att än en gång att få tacka justitieministern.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att nu pröva frågan om övergång till civil bemanning på isbrytare och sjömätningsfartyg. Bedömningen av frågan om civil eller militär bemanning av sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg påverkas av en rad faktorer. Dessa sammanhänger bl.a. med den säsongmässiga karaktären hos isbrytningsoch sjömätningsverksamheten och därmed följande krav på flexibilitet i bemanningen. Hänsyn måste också tas till krigsorganisationen, i vilken isbrytarna och sjömätningsfartygen ingår. De sistnämnda fullgör för övrigt en samordnad civil och militär uppgift. En ändring av nuvarande ordning kan därför inte ske utan att frågan ingående övervägts. Med hänsyn bl.a. till sysselsättningsaspekten är jag beredd att låta sjöfartsverket i samråd med chefen för marinen närmare utreda förutsättningarna för en ändring av bemanningen -— helt eller delvis — av ifrågavarande fartyg.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation om övergång till civilbemanning på isbrytare och sjömätningsfartyg. Det är av flera skäl som jag har väckt denna fråga. Både regering och riksdag har för länge sedan slagit fast principen om att värnpliktiga inte skall användas för arbetsuppgifter av övervägande civil natur. Sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg bemannas med befäl från det militära — marinen — och med värnpliktiga. Isbrytarnas uppgift är att tillgodose den civila handelssjöfartens behov av assistans i isbelagda farvatten. Sjömätningsverksamheten har också den en civil inriktning: att i sjö säkerhetens intresse furnera handelssjöfarten med tillförlitliga sjökort, korrekta uppgifter om vattendjup m.m. Isbrytaroch sjömätningsverksamheten ligger således utanför försvarets verksamhetsområde. Utredningen om handräckningsvärnpliktiga föreslog redan 1970 att all personal på isbrytarna borde ersättas med civila och att även sjömätarna till viss del borde kunna bemannas med folk ur handelsflottan. Det är att märka att så tunga remissinstanser som statskontoret och riksrevisionsverket tillstyrkte förslaget, och så gjorde också LO. Detta gjordes alltså mot bakgrund av vad jag redan anfört: inga värnpliktiga eller militärer för civila arbetsuppgifter eller för uppgifter utanför försvaret. Jag har i min interpellation anfört ytterligare skäl för civil bemanning. Det är den stora arbetslöshet som råder bland sjöfolket. Strukturförändringar och en långvarig, djup lågkonjunktur har gjort att många befarna och välutbildade människor i handelsflottan inte längre efterfrågas inom sina yrken. Vid ett besök som trafikutskottets ledamöter gjorde nyligen på en av våra nya större isbrytare gavs som svar på en fråga den upplysningen att ingen i manskapsgrad inom besättningen hade tidigare erfarenhet av fartygstjänst förrän vederbörande kom ombord på isbrytaren. Det är i och för sig anmärkningsvärt: ett stort, tungt hundramiljonersfartyg går till sjöss under vinterförhållanden för att fullgöra en speciell uppgift, isbrytning och bogseringar, utan en enda matros. Inget fartyg i handelsflottan anses behörigen bemannad med enbart nybörjare, obefarna jungmän, på däck. Och det är inte mindre förvånande när fartyget i fråga redas av sjöfartsverket som är högsta tillsynsmyndighet för sjösäkerheten. Det finns, och kommer att finnas, erfaret sjöfolk som vill ha och söker sysselsättning inom sina yrken. Därför är det bra att kommunikationsministern nu låter utreda bemanningsfrågorna för de fartygstyper jag här nämnt också med hänsyn till sysselsättningsaspekten. Jag är medveten om de förändringar som har skett under de senaste 5-6 åren och vet att de föranleder en ny översyn innan förslag och beslut kan komma. Isbrytarflottan ser ju i dag helt annorlunda ut än den gjorde 1970. Vi har betydligt större och kraftigare enheter. Även sjömätarflottan kommer att moderniseras. Vad som också förändrats är de nya isbrytarnas funktion i krigsorganisationen. Dessa stora, som åttavåningars hus höga, tunga och djupgående fartyg torde knappast passa för patrulloch konvojtjänst. Det blir väl litet väl stora, tröga och dyra måltavlor. Jag vill sluta med att återigen tacka för det positiva svar kommunikationsministern har lämnat. När nu kommunikationsminister Norling särskilt nämnt sysselsättningsaspekten för sjöfolket och vi vet att denna fråga är prekär, vill jag fråga om kommunikationsministern också är villig att tillse att den utredning som skall ske kommer att arbeta snabbt.
Nr 142 Herr talman! På den fråga som herr Rosqvist ställde sist blir svaret Måndagen den självfallet ja. Det finns ingen som helst anledning att den översyn sjö 31 maj 1976 fartsverket skall göra får ta längre tid än oundgängligen nödvändigt. — Om övergång till Överläggningen var härmed slutad. civilbemanning på isbrytare och § 12 Herr andre vice talmannen meddelade att på föredragningslistan — sjömätningsfartyg för morgondagens sammanträde skulle näringsutskottets betänkanden nr 72 och 65 i nu angiven ordning uppföras närmast efter lagutskottets betänkande nr 33.

Herr talman!

Jag tror att vi är ganska överens om att kunna konstatera i dag att de som svartmålade situationen inför den partiella reformen 1973 fick helt fel. De olyckor de målade upp kom aldrig att drabba oss. Jag vill i stället påstå att den partiella reform som togs 1973 var en mycket bra grund att bygga vidare på när det gäller vår familjerättsliga lagstiftning — inte minst bär väl den proposition vi i dag skall behandla vittnesbörd om att den var en bra grund. Redan vid behandlingen av 1973 års reform på familjerättens område framfördes förslag om gemensam vårdnad även för barn utom äktenskapet. Utskottsmajoriteten påpekade vid det tillfället att det skulle stöta på en hel rad praktiska svårigheter att finna en sådan lösning. Det framhölls dock från utskottets sida att om ett mer utbrett önskemål om gemensam vårdnad skulle visa sig, borde saken kunna tas upp till förnyad prövning, varvid en översyn av reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott borde ske. I stort liknande synpunkter framfördes från utskottet även vid 1974 års riksdag med anledning av en motion om gemensam vårdnad. Då gjorde man också det tillägget att utskottet förutsatte att frågan med uppmärksamhet skulle följas av regeringen. Det är också vad som skett, och vi står nu i beredskap att genomföra en 3 lagstiftning som möjliggör för ogifta föräldrar att gemensamt ha vårdnaden om barnen. Jag tror att det är ett mycket betydelsefullt och viktigt steg vi tar genom det beslut vi kommer att fatta om någon timme. Som jag har erinrat om var utskottsmajoritetens betänkligheter mot gemensam vårdnad i hög grad baserade på att man skulle stöta på en del praktiska problem. I den nu föreliggande propositionen har några av dem lösts. Dessutom har i departementet tillsatts en arbetsgrupp som skall göra en översyn av bl.a. reglerna om bidragsförskott och en del andra regler som hör samman med möjligheterna att underlätta gemensam vårdnad även för ogifta föräldrar. Jag tycker också att det är viktigt, som utskottet påpekat, att detta arbete bedrivs med största möjliga skyndsamhet för att den nu föreslagna reformen verkligen skall få det genomslag vi hoppas på. Redan vid behandlingen av 1973 års reformförslag underströk utskottet angelägenheten av att uppbyggnaden av familjerådgivningen skulle fortsätta i snabb takt; riksdagen gav också regeringen till känna de synpunkterna genom det utskottsbetänkande vi då behandlade. När vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet på reformering av den familjerättsliga lagstiftningen så framstår behovet av information och rådgivning ännu angelägnare. Jag vill här starkt understryka vad utskottet säger om att en ordning med gemensam vårdnad kräver insatser från samhällets sida i form av stöd och hjälp till föräldrar. Hur bra lagar vi än stiftar och hur klart vi än försöker utforma lagtexter och tillämpningsföreskrifter kommer det säkerligen att föreligga många situationer där de enskilda människorna känner sig främmande och rådvilla. Som jag redan sagt förutsatte utskottet år 1973 med riksdagens instämmande att utbyggnaden av familjerådgivningen skulle ske i snabb takt. Tyvärr måste vi i dag konstatera att familjerådgivningen icke har byggts ut i den takt som vi väl hoppades på 1973. Såväl i 1973 års reform som i den vi i dag är beredda att genomföra uttalas mycket starkt, att det alltid skall vara barnets bästa som skall vara vägledande. Jag tror att det skulle vara fel av oss lagstiftare att bara säga till de enskilda människorna: Här har vi en lagstiftning — följ dess paragrafer och se till att det blir till barnets bästa! Vi människor har olika förutsättningar att klara detta på ett tillfredsställande sätt, och därför måste samhället i högre grad än hittills gå ut med information och framför allt stöd och rådgivning på familjepolitikens område. Mot den bakgrunden vill jag rikta en vädjan till såväl regering som kommuner och landsting att göra allt för att lösa den vitala frågan om familjerådgivningens utbyggnad. Herr talman! Jag har med detta mitt inlägg velat framhålla den vikt vi i utskottet lägger vid information och rådgivning. Låt mig också få uttrycka min tacksamhet till justitiedepartementet för det sätt på vilket det arbetat fram propositionen i detta ärende. Den markerar en ny etapp i strävandena att reformera vår familjerättsliga lagstiftning, och jag vill uttala den förhoppningen att detta arbete skall fortsätta, fram mot en mera genomgripande reformering av hela vår äktenskapslagstiftning. Herr talman! Eftersom detta väl är den sista frågan som jag tar till orda i här i denna förnämliga församling, tycker jag att jag kan få framföra ytterligare en liten förhoppning, nämligen i anslutning till ett uttalande som riksdagen på förslag av lagutskottet gjorde år 1973.

Det får inte bli så att denna minoritet bara för att den är en minoritet skall behöva vänta längre på att få sina samlevnadsfrågor lösta än andra. Herr talrnan! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationen 13 och i övrigt bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 33.

Herr talman! De i propositionen nr 170 föreslagna ändringarna inom familjerättens område torde i huvudsak motsvara de ändrade värderingar i dessa frågor som successivt växt fram i vårt land. Det gäller såväl förslagen till något ändrade bestämmelser för fastställande av faderskap som möjlighet till gemensam rättslig vårdnad av barn för icke gifta föräldrar. Det gäller även förslaget om att den tappande parten inte skall kunna förpliktas ersätta motpartens rättegångskostnader i vårdnadsmål. Centerns representanter i lagutskottet har med undantag av en punkt ansett sig böra stödja förslagen i propositionen. Undantaget är frågan om ökad hänsyn till barnets bästa vid domstols avgörande i vårdnadsfrågor enligt vad vi kräver i reservationerna 8 och 11. Utskottsordföranden herr Svanström har angett vår inställning i stort och våra värderingar, och han har dessutom främst tagit upp faderskapsfrågorna. Jag vill, herr talman, först ta upp vårdnadsfrågorna. Enligt gällande bestämmelser kan föräldrar som är ogifta eller separerat ej gemensamt få den rättsliga vårdnaden av barnen. Förslag till införande av rätt till gemensam vårdnad har väckts i riksdagen under senare år men avvisats. Otvivelaktigt torde nya värderingar i vad gäller olika samboendeformer ha medfört att kraven på möjlighet till gemensam vårdnad blivit starkare och mer utbredda både här i riksdagen och bland de människor som direkt berörs av bestämmelserna. Vi centerpartister i utskottet stöder propositionens förslag, som ger rätt för föräldrar som är ense om detta att få gemensam rättslig vårdnad av sina barn. En brist i förslaget är dock att de ekonomiska förhållandena vid gemensam vårdnad ej kartlagts. Med nuvarande system, där en av föräldrarna tilldelas vårdnaden av barnet, har den andre föräldern att i regel betala underhållsbidrag. Kan han eller hon inte fullgöra detta utger samhället bidragsförskott till vårdnadshavaren. F. n. utbetalas årligen ungefär 600 milj.kr. i bidragsförskott gällande omkring 200 000 barn. Får ogifta föräldrar, som föreslås i propositionen och utskottsbetänkandet, gemensamt vårdnaden av sina barn utdöms icke underhållsbidrag, eftersom båda ju har gemensamt ekonomiskt och annat ansvar för barnen. Skatteoch studiehjälpsbestämmelserna är heller inte utformade med hänsyn till de föreslagna vårdnadsreglerna. En särskild arbetsgrupp skall nu pröva bl.a. de ekonomiska frågor som har samband med gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. Utskottet bedömer det som mycket betydelsefullt att dessa frågor blir prövade och betonar att tillfredsställande lösning av de ekonomiska problemen är en viktig förutsättning för att institutet gemensam vårdnad inte skall begränsas till en mindre grupp av ekonomiskt väl situerade. Utskottet betonar att arbetsgruppens översyn bör ske skyndsamt och så att erforderliga reformer helst kan gälla från den 1 januari 1977, då de nya vårdnadsreglerna föreslås träda i kraft. Herr talman! Utskottsmajoritetens ställningstagande i vårdnadsfrågorna är något av en medelväg mellan olika ståndpunkter. Å ena sidan vill nämligen moderaterna avslå propositionens förslag till gemensam vårdnad. Å andra sidan vill vpk och några socialdemokratiska motionärer att gemensam vårdnad skall vara huvudregel för ogifta föräldrar. Vi centerpartister i utskottet är väl medvetna om de problem gemensam vårdnad kan medföra, dels därest ej de ekonomiska förhållandena regleras på ett tillfredsställande sätt, dels när ogifta föräldrar som fått gemensam vårdnad icke längre har sådana relationer mellan sig att den gemensamma vårdnaden kan fungera väl. Vi anser ändock att rätt till gemensam vårdnad bör införas och kan därför inte instämma moderaternas avslagsyrkande. Vi ser möjligheten för ogifta föräldrar till gemensam vårdnad av barn som en rättighet, som det vore fel av samhället att förvägra dem. Det är främst två kategorier föräldrar för vilka gemensam vårdnad av barnen kan bli aktuell, nämligen dels ogifta samboende, dels de som upplöser äktenskapet. I vad gäller först de ogifta samboende utgör dessa nog en ganska stor del av de unga föräldrarna. Av olika anledningar vill de ej ingå äktenskap men fungerar i övrigt som ett gift par. För många av dessa föräldrar torde det kännas ganska självklart att även formellt kunna ha gemensam rättslig vårdnad för sina barn. Att önskemål i den riktningen finns har utskottet fått bekräftat vid hearings med företrädare för sociala myndigheter och advokatbyråer. Inom den andra gruppen, alltså de föräldrar som separerat, torde endast en mindre del välja fortsatt gemensam vårdnad, men vi ser det som betydelsefullt att möjligheten finns även för dessa, bl.a. för att barnen därigenom i högre grad skall känna att de tillhör båda föräldrarna och deras släktingar och att båda föräldrarna skall bibehålla ansvaret för barnen. Centerns representanter i utskottet anser därför att det är lämpligt att föräldrar kan få gemensam rättslig vårdnad av sina barn om båda föräldrarna är överens om detta. Vi anser att föräldrarna därigenom får ökad valfrihet när det gäller den rättsliga vårdnaden av sina barn och vi tror att det åtminstone i en del fall är värdefullt för barnet att båda föräldrarna har vårdnaden och ansvaret för dem. Däremot anser vi att det vore olyckligt att nu, som vpk och några socialdemokratiska mo tionärer begär, göra den gemensamma vårdnaden till huvudregel. Detta kräver de trots att vi inte vet hur den gemensamma vårdnaden kommer att fungera och trots att vi inte vet hur många av berörda föräldrar som önskar gemensam vårdnad — utöver att vi kan ha anledning att tro att åtskilliga ogifta sammanboende vill ha gemensam vårdnad. En huvudregel om gemensam vårdnad skulle enligt vpk-reservationen 7 innebära att den gemensamma vårdnaden skulle bringas att upphöra endast om den påtagligt skulle strida mot barnets intressen. Vi tror att en sådan regel bl.a. skulle skada barnet vid konflikter mellan föräldrarna. Obligatorisk gemensam vårdnad skulle även kunna försvåra klarläggande av faderskap om den ogifta modern vet att hon måste ha gemensam vårdnad om barnet med barnafadern. Vi vill ge föräldrarna möjlighet att själva välja formen för gemensam vårdnad, men vi vill inte tvinga dem in i ett sådant system. Utskottet uttalar förhoppningen att den frivilliga gemensamma vårdnaden skall utnyttjas av många föräldrar, men utskottet fastslår — vilket jag vill betona — att det i detta lagstiftningsärende inte bör göras några uttalanden om huruvida gemensam vårdnad i framtiden bör bli huvudregel. Herr talman! Barnets bästa måste vara utgångspunkten för de ändringar i lagstiftningen som nu genomförs. Enligt propositionen skall domstol besluta om gemensam vårdnad när föräldrarna är ense om detta och domstolen inte finner det uppenbart stridande mot barnets bästa. I motionen 2416 av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Pettersson i Örebro föreslås att domstolen i stället skall bedöma om den gemensamma vårdnaden är skälig med hänsyn till barnets bästa. I den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen 8 och följdreservationen 11 har vi centerpartister tagit upp detta spörsmål och krävt nämnda ändring i propositionens förslag till lagtext beträffande 6 kap. 7 och 8 §§ föräldrabalken. Det borde egentligen vara ganska självklart att barnets bästa skall vara vägledande för domstolsbeslut. Enligt propositionen skall domstol i princip besluta enligt föräldrarnas önskemål om gemensam vårdnad. I de flesta fall torde det vara förenligt med barnets bästa att föräldrarna får gemensam vårdnad. Som helt klara fall torde de flesta ogifta sammanboende som önskar gemensam vårdnad kunna räknas. Men man kan inte bortse ifrån att det kan uppstå fall där gemensam vårdnad, trots föräldrarnas ansökan om sådan, inte är den bästa lösningen för barnet. Exempelvis kan den ene föräldern ha utsatts för påtryckning av den andre, kanske för att underhållsbidrag inte skall utdömas. Vidare kan föräldrarna bo så långt ifrån varandra att gemensam vårdnad blir mycket svår att upprätthålla. Och kanske endast den ene av föräldrarna vistas i vårt land. En av föräldrarna skulle dessutom vid gemensam vårdnad — såsom invandrarverket och familjelagssakkunniga framhållit — få lättare att utan den andres samtycke kunna föra ut barnet till utlandet, och det kan väl särskilt bli aktuellt när den ene av föräldrarna är utlänning. Utskottsmajoriteten — bestående av representanter för alla partier utom centern på denna punkt — avvisar våra krav med hänvisning till att en ingående barnavårdsutredning skulle krävas och att såväl praktiska som processekonomiska skäl talar mot våra krav. De allra flesta som begär gemensam vårdnad torde vara ogifta sammanboende. I huvudparten av dessa fall torde det inte behövas någon ingående prövning av barnavårdsnämnd och domstol för att finna att det är skäligt med hänsyn till barnets bästa att besluta om gemensam vårdnad. I övriga fall torde det vara värdefullt att ansökan prövas sedd från barnens synpunkt. Även med den i propositionen föreslagna lagtexten att gemensam vårdnad skall ske ”om det ej är uppenbart stridande mot barnets bästa” måste domstol göra viss prövning innan den fattar beslut i vårdnadsfrågor. Vårt förslag medför en något mer ingående prövning, men med hänsyn till vikten av att vårdnadsbeslut fattas med hänsyn till barnets bästa får vi inte tveka inför denna prövning. Vi är inte heller ensamma om denna ståndpunkt. Bland remissinstanserna har både länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och Advokatsamfundet förordat sådana riktlinjer för domstolsavgörande av vårdnadsfrågor. Herr talman! Jag vill även något ta upp vpk-reservationerna 15 och 16. I propositionen föreslås i enlighet med en skrivelse från justitieombudsmannen att länsrätt kan förordna att beslut om verkställighet av dom gällande vårdnad, umgängesrätt eller överlämnande av barn skall lända till omedelbar efterrättelse men att omedelbar verkställighet inte som f.n. skall vara huvudregel. Överflyttning av barn är ofta mycket allvarlig och känslig för både barn och föräldrar. Med hänsyn främst till barnets bästa även i dessa fall kan vi inte stödja vpk:s krav på att lagen skall vara oförändrad på denna punkt. Med nuvarande lagtext, där omedelbar verkställighet är huvudregel, kan det inträffa att hämtning av barn verkställts och högre instans senare ändrar beslutet. Vi ser det därför som en förbättring att huvudregeln nu blir att verkställighet inte skall ske omgående. Vpk kräver även att specialdomstolar för vårdnadsmål skall inrättas. I princip är vi emot specialdomstolar och anser att så mycket som möjligt skall behandlas inom de allmänna domstolarna. Även praktiska skäl talar emot specialdomstolar för vårdnadsmål, eftersom dessa mål nu ofta handläggs tillsammans med yrkanden om äktenskapsskillnad och underhållsbidrag. Den expertis av psykologer och socialarbetare som, enligt vad man framhåller, bör ingå i domstolarna vid avgörande av vårdnadsmål kan domstolarna få genom att höra sådana experter som vittnen och sakkunniga. Det sades i går att det blir onödig tidsutdräkt med det nuvarande systemet på grund av att barnavårdsnämnderna inte hinner utreda dessa fall. Men jag utgår ifrån att även om vi skulle få specialdomstolar kan inte barnavårdsnämnden frikopplas med hänsyn till sina uppgifter, utan barnavårdsnämndernas utredning torde ändå fordras. Till slut, herr talman, något om rättegångskostnader i vårdnadsmål. Enligt rättegångsbalken skall ju den förlorande parten betala motpartens rättegångskostnader. Undantag från denna regel i vad gäller vårdnadsmål krävdes i motioner till fjolårets riksdag, bl.a. av mig i motionen 1975:444. Anledningen till min och övriga motioner var att det i vårdnadsmål är domstolens uppgift att avgöra vad som är bäst för barnet och att en förälder utan risk för att förpliktas betala den andre förälderns rättegångskostnader skall ha möjlighet att försöka få domstolen att besluta vad han anser vara bäst för sitt barn. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att propositionen innehåller förslag till lagändring som helt tillgodoser dessa motionskrav. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer nr 8 och 11 och på alla övriga punkter till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns en grupp människor som inte har någon större möjlighet att göra sin röst hörd i den aktuella debatten. De har inte förmåga att sluta sig samman i föreningar eller organisationer och bilda opinion. Det är sällan någon som bryr sig om att ta reda på deras önskemål. De är i stort sett utlämnade åt andra människors godtycke. Jag syftar naturligtvis på barnen. Barnet betraktas ofta som de vuxnas ägodel. Barnets behov och önskemål får inte sällan komma i andra hand. I första hand kommer t.ex. kvinnans krav på jämställdhet och föräldtars oinskränkta rätt över barnet. Vår grundsyn på barnet och dess rätt är helt färgad av den vuxna världens sätt att se. Vi glömmer bort att barnet är en individ som måste ha oinskränkt rätt till trygghet, kärlek, hänsyn och omsorg. Denna barnets rätt är av den angelägenhetsgraden att den måste slås fast i vårt rättssystem. Även barnet har rätt till rättsskydd. Dessa och liknande synpunkter har varit bakgrunden till min motion nr 1111 till årets riksdag. Där hemställer jag att en allsidigt sammansatt arbetsgrupp snarast tillsätts med uppgift att se över hela området för barns rättsliga ställning och framlägga de förslag till förstärkt rättsskydd som kan påkallas av översynen.” Jag är verkligen mycket glad över att utskottet nu föreslår att den motionen skall bifallas. Att jag uppehåller mig vid den beror framför allt på att socialdemokraterna i utskottet har förefallit tämligen nöjda med den ordning som redan råder beträffande barnets situation. Jag instämmer helt i vad de har framhållit i sitt särskilda yttrande nr 5 om att samhället har gjort betydande insatser för att förbättra levnadsvillkoren för barnen. Men vad jag är ute efter med min motion är en förändrad grundsyn. Jag menar att det behövs en attitydförändring hos alla — hos lagstiftare, föräldrar, enskilda tjänstemän och myndigheter. Om man haft det synsätt som jag förordar i motionen hade t.ex. den proposition som vi i dag behandlar sett annorlunda ut. Den hade då inte så gott som ensidigt sysslat med föräldrarnas uppfattningar och önskemål och så gott som helt bortsett från barnets behov. Det talas i propositionen exempelvis om att många föräldrar rent känslomässigt upplever det som viktigt för de inbördes relationerna att modern och fadern har samma rättsliga ställning i förhållande till barnen och att den av föräldrarna som inte har den rättsliga vårdnaden kan uppfatta detta som orättvist, vilket kan skapa onödiga störningar. Det sägs vidare att det är förklarligt att nuvarande regler, som ju innebär att den ena maken alltid måste förlora föräldramyndigheten över ett barn, skapar prestigekonflikter. Som flera remissinstanser påpekat har inte ens försök gjorts att analysera den situation som barnet hamnar i på grund av de föreslagna förändringarna. Jag menar att det enskilda barnets behov alltför ofta har fått stå tillbaka för allmänna principer som uppställts av hänsyn till de vuxna. Jag hoppas alltså att en allmän översyn av barnets rättsliga ställning skall föra med sig ett vidgat allmänt intresse för barnets behov, en intensifierad debatt och en ökad vakenhet för vad hänsynen till barnets bästa kräver. Det vi uppfattat som barnets behov av rättssäkerhet och trygghet i olika hänseenden har varit den allt överskuggande och vägledande principen när det gällt för oss som i utskottet representerar moderata samlingspartiet att ta ställning i olika frågor. Vi har då i vissa sammanhang kommit att inta en ståndpunkt som skiljer sig från utskottets. Vi har t.ex. motsatt oss — som framgått här — att föräldrar efter skilsmässa skall kunna ha gemensam vårdnad om barnet. En skilsmässa innebär i allmänhet en svår prövning för ett barn. Barnet tycker för det mesta om båda sina föräldrar, och upptäckten att föräldrarna inte vill leva tillsammans blir ofta en skakande upplevelse för barnet. Barnet måste efter en sådan händelse snabbt komma in i så lugna och harmoniska förhållanden som möjligt. Jag anser att ett barn i en sådan situation har rätt att kräva av de vuxna att de bortser från sina inbördes krav på rättvisa, prestige och juridisk likställdhet. De måste låta barnet få komma till ro och i fortsättningen få ha goda relationer till båda föräldrarna. Jag tycker det är enormt viktigt att barnet efter en skilsmässa till fullo har kvar både sin mamma och sin pappa, att barnet träffar dem så ofta att gemenskapen inte skärs av, så att barnet plötsligt står främmande för den ena förälderns miljö. Barnet behöver varma och konfliktfria kontakter med båda föräldrarna. Det finns inte något i den lagstiftning som vi har i dag som hindrar en sådan tingens ordning. Tvärtom har det ofta framhållits hur viktigt det är att båda föräldrarna tar aktiv del i den faktiska vården av barnet. Det är ju också vad som sker i många fall redan i dag.

En känd dansk barnpsykiater som sysslar med frågor som hör hit har sagt: ”I hela denna kamp om pengar står pengarna som symbol för känslor. Bitterhet, besvikelse, svartsjuka, vrede, kärlek och hat dikterar denna kamp.” Inga lagregler i världen hjälper upp sådana förhållanden. Men det är just dessa barns intressen som måste värnas. Att skapa regler som bäddar för ytterligare kamp om tidpunkter och klockslag, om pengar till barnets kläder och nöjen, om uppfostrans inriktning och användningen av eventuella sparslantar är att göra dessa barn en björntjänst. Det är här inte fråga om några konservativa värderingar i negativ bemärkelse. Det är fråga om varsamhet med andra människors liv. Jag vill påminna om att det är en inte föraktlig anhopning av remissinstanser som har höjt ett varnande finger i detta sammanhang. Dit hör de flesta domstolar, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, domkapitlet i Stockholms stift, socialutredningen och namnlagsutredningen. Malmö sociala centralnämnd säger t.ex. att många invändningar kan anföras mot förslaget om gemensam vårdnad för icke sammanboende föräldrar. Det finns stor risk för att många barn kommer att känna sig otrygga på grund av föräldrarnas gemensamma vårdnad, eftersom det kan bli oklart för barnet var det har sitt egentliga hem. Nämnden befarar att denna oklarhet kan komma att leda till slitningar när föräldrarna skall fatta för barnet betydelsefulla beslut om t.ex. skolgång och sommarvistelse. Där rök väl myten om de konservativa värderingarna. Jag ser alltså med stor oro på den föreslagna möjligheten till gemensam vårdnad för föräldrar efter skilsmässan. Föräldrar som av skilda orsaker inte orkat leva tillsammans skall i fortsättningen i samråd lösa alla frågor som gäller barnets uppfostran, vård och ekonomi. Det förutsätts att barnet i många fall skall bo på två håll med förhoppningsvis likvärdiga bostäder och med dubbel uppsättning leksaker. Några bestämmelser om hur föräldrarna ekonomiskt skall bidra till barnets underhåll ges inte. Vem som skall betala de nya jeansen eller den eftertraktade cykeln får avgöras från gång till annan. Om de ekonomiska förutsättningarna sviktar hos en av föräldrarna finns det nu inte någon möjlighet för den andre att få bidragsförskott. Vem som skall få göra förvärvsavdrag, var barnet skall anses ha sitt hemvist, vem som skall ha rätt till sjukpenning och vem som skall redovisa till överförmyndaren är några exempel på frågor som inte har blivit lösta i sammanhanget. Ett upplysande och uttömmande svar som lämnas i propositionen är att det får avgöras från fall till fall var barnet vid tillämpning av de olika bestämmelserna skall anses ha sitt hemvist. De ekonomiska frågor som inte har fått sin lösning är emellertid av högst påtaglig natur. Redan i äktenskap som består kan frågor om ekonomin framkalla dispyter och stridigheter. I de flesta fall kan ju problemen lösas i samförstånd. Men man frågar sig hur det skall gå till mellan föräldrar, vilkas äktenskap brutit samman — det är ingen värdering utan bara ett konstaterande av faktum, när jag säger det — och där parterna på var sitt håll kanske har ingått nya äktenskap med nya ekonomiska förpliktelser. Som jag ser det är alltså förslaget om gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad som gjort för att bygga upp motsättningar mellan föräldrar. Vem kommer dessa motsättningar att gå ut över? Jo, naturligtvis över det känsliga och lyhörda barnet. Efter år av mer eller mindre uttalade konflikter slutar den gemensamma vårdnaden förmodligen ofta med en vårdnadsprocess, som då sannerligen inte kommer att vara särskilt lättlöst eller gå spårlöst förbi. Oroande är också att förslaget öppnar möjlighet att betydligt lättare än vad som nu är fallet ändra vårdnadsbeslut och låta det ena vårdnadsbeslutet avlösa det andra. Den spärr som nu ligger i att vårdnadsbeslut skall ändras endast när väsentligt ändrade förhållanden påkallar det föreslås nämligen bli borttagen utan någon närmare motivering. Den gemensamma vårdnaden ställer alltså krav på en generositet, ett samråd, en samarbetsvilja och en förmåga att nå gemensamma lösningar som jag tyvärr tror att få människor orkar med. Det har också i propositionen förutsatts att den föreslagna ordningen kommer att skapa nya problem. Där sägs att föräldrar kommer att vara i stort behov av den upplysning och det stöd som familjerådgivning kan erbjuda — en familjerådgivning som inte ens nu kan fylla de krav som ställs på den. Man frågar sig vidare vilka människor som kan klara en gemensam vårdnad. Vid den hearing som utskottet haft med företrädare för advokater, domare och sociala myndigheter sade t.ex. en socialtjänsteman helt spontant: ”Detta är ju en klasslag, gjord för en exklusiv grupp människor med intellektuella, känslomässiga och ekonomiska möjligheter att på det sättet ta hand om barnet.” Jag delar den uppfattningen. Vi tar med rätta bort beteckningarna barn utom äktenskap och barn i äktenskap, men skapar i stället nya grupper av barn med olika sociala värderingar. Det förvånar mig storligen att det bara är de moderata ledamöterna som går emot ett förslag som, för att använda Stockholms tingsrätts uttryckssätt, kan efterfrågas endast i en del mer sofistikerade fall. Här har gjorts gällande att det är så anmärkningsvärt att det är vi moderater, som förordar valfrihet, som går emot förslaget. Visst förordar vi valfrihet, men inte när det kan befaras att valfriheten går ut över andra människors väl och ve och särskilt inte när det gäller människor som inte kan opponera sig och säga ifrån. Vårt ansvar är mångdubbelt större när vi lagstiftar för människor som inte har möjlighet att reagera mot följderna av felaktiga beslut. Det krävs verkligen att vi går fram med varsamhet när vi ingriper i barns liv. Jag är ledsen att jag måste säga att detta är ett illa genomtänkt förslag som absolut inte tillgodoser barnets rättmätiga intressen. Förslaget är enligt min uppfattning en verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt. Det ger möjligen uttryck för en skön förhoppning om hur ett idealtillstånd borde vara men det har helt fjärmat sig från vardagens realiteter så som de flesta människor möter dem. Man kan också fråga sig vad det är som föranlett förslaget. Det har talats om allmän opinion. Någon opinion i riksdagen kan det i varje fall inte vara fråga om. Det som i riksdagen varit föremål för reservationer och omröstning har varit frågan om rätt för sammanboende ogifta att ha gemensam vårdnad. Men förslag om gemensam vårdnad för icke sammanboende har endast framförts i några motioner och anföranden, där man såvitt jag minns dessutom blandat ihop den rättsliga, juridiska vårdnaden med den faktiska vården. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att jag med utgångspunkt i vad barnets bästa kräver bestämt motsätter mig gemensam vårdnad för föräldrar som inte bor tillsammans. Detta gäller såväl frånskilda som ogifta icke sammanboende föräldrar. Jag vill tillägga att jag tror att det finns andra meningar inom moderata samlingspartiet. Men med den kännedom som jag under årens lopp fått om alltför många barns eländiga uppväxtförhållanden har det för mig personligen inte varit någon tvekan om vilken ståndpunkt jag skulle inta i dessa frågor. Tveklöst ställer jag upp för de regler som jag anser bäst skydda de barn som har största behovet av hjälp och stöd. Föräldrarnas krav på juridisk rättvisa får verkligen komma i andra hand. Däremot har jag, liksom utskottet i övrigt, stor förståelse för att föräldrar som inte är gifta men som lever tillsammans skall dela det rättsliga ansvaret för barnet. Jag har alltså i princip inte något att invända mot detta. Med hänsyn till min inställning att gemensam vårdnad om barn skall förekomma endast vid sammanboende måste emellertid en del frågor utredas, t.ex. vad som avses med sammanboende och hur en upplösning av sammanboendet skall registreras. Det är en sådan utredning som herr Winberg och jag begär i reservationen 6. I ett särskilt yttrande har vi närmare redovisat vår uppfattning om vilka kriterier som fordras för att följa föräldrars begäran om gemensam vårdnad, om nu sådan skall införas. Till vad som där sagts vill jag bara tillägga att den i reservationen 8 föreslagna regleringen skulle medföra att tämligen stora krav ställs på utredning, då föräldrar efter äktenskapsskillnad begär gemensam vårdnad, medan inga krav alls ställs när föräldrar, efter att ha bott ihop, upplöser sitt sammanboende och fortfarande bibehåller gemensam vårdnad. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5, 6, 9, 12 och 14 och vill i det sammanhanget påpeka att reservationen 14 inte är någon följdreservation, som det står angivet i betänkandet.
Herr talman! Med anledning av vad fru Lindquist sade om barnets rättsliga ställning vill jag framhålla att vi i utskottet livligt understött hennes motion om krav på utredning. Möjligheterna till gemensam vårdnad för icke samboende skilda eller ogifta föräldrar angrips starkt av fru Lindquist. Centerledamöterna i utskottet har, som jag framhöll i mitt tidigare anförande, velat ställa sig bakom förslaget, men det är givet att det fordras mycket information för att människorna skall kunna välja lämplig vårdnadsform för sina barn.

Utskottet har också framhållit att frågan om behov av information bör ges regeringen till känna. Beträffande de ekonomiska förhållandena tog även jag i mitt anförande upp den bristen att dessa förhållanden inte har utretts tillräckligt tidigare. Utskottet har även kraftigt understrukit vikten av att den arbetsgrupp som skall arbeta med denna fråga gör det skyndsamt. I princip går vi med på förslaget om gemensam vårdnad, därför att vi anser att det ökar människornas valfrihet. De som efter ordentlig information bedömer det som lämpligt i deras fall med gemensam vårdnad även efter äktenskapets upplösning skall ha den möjligheten att slippa, att barnet rättsligt så att säga helt övergår till den ene föräldern, och därmed kanske enbart får kontakt med den ene föräldern och dennas släktingar. Men som jag framhöll i mitt anförande är vi starkt emot att den gemensamma vårdnaden görs till huvudregel, så att människorna mer eller mindre tvingas in i ett sådant förhållande. Jag kan sammanfatta vårt ställningstagande genom att säga att vi anser att människorna bör ges denna rätt till gemensam vårdnad, men att vi starkt vänder oss emot att införa detta tvångsvis.
Herr talman! Det är olyckligt att vi ofta får två debatter i samma fråga — vi har i dag fått exakt samma debatt som vi hade i går. Ibland tänker jag litet respektlöst att det, herr talman, vore bra om det här på talarstolen funnes ett anslag där det stod: ”Har du ingenting att säga, så säg det inte här!” Det skulle kunna spara mycket tid för kammaren. Att jag nu begärde ordet berodde på att fru Lindquist tog upp vad jag hade sagt om konservativa överväganden. Jag trodde att konservatism betydde bevarande av det bestående, och det är ju vad moderata samlingspartiet vill nå i det här fallet. Det är alltså en fullt adekvat beteckning. Sedan vill jag reagera mot att fru Lindquist i sitt anförande tycktes vilja göra gällande att moderaterna var mera varsamma om människors liv än vi andra i utskottet. Så är det ju ingalunda. Vi har varit varsamma och tänkt på barnens bästa, eftersom vi vill att de föräldrar som är ense om gemensam vårdnad också skall få det. Det kan ingalunda vara till men för barnen att man försöker bevara enigheten mellan föräldrarna även sedan de separerat från varandra. Det måste tvärtom i hög grad vara till barnens bästa.
Herr talman! Jag hoppas att herr Sjöholm inte avsåg mig när han sade att man inte skulle stå och prata i talarstolen om man inte hade någonting att säga. Annars blir jag mycket besviken, för jag känner verkligen varmt och djupt för de frågor vi nu behandlar. Jag anser inte att man kan komma ifrån dessa problem genom klyschor. Vad jag talade om var det konservativa i negativ bemärkelse, som herr Sjöholm drog fram i går. Sedan tycker jag inte att vi längre bör diskutera på detta sätt, för som utskottets ordförande i går sade vill vi alla ta hänsyn till barnens bästa. Det är bara i uppfattningen om vad som är barnens bästa som vi skiljer oss åt.

Herr talman! I den proposition vi nu diskuterar och om en stund skall besluta om har det absolut största intresset knutits till förslaget om gemensam vårdnad. Flera talare har redan påpekat att utskottsarbetet har präglats av att barnens bästa stått i centrum och att alla barn har rätt till både mor och far. Trots detta har vi på grund av olika ideologiska grundvärderingar inte på alla punkter haft en fullt samstämmig uppfattning om hur barnens bästa i olika situationer skall tillgodoses. Enligt nuvarande lagstiftning kan föräldrar själva komma överens om vem av dem som skall ha vårdnaden om barnen vid skilsmässa. Domstolen dömer då enligt föräldrarnas egna önskemål om det inte uppenbart strider mot barnens bästa. Tingsrätterna tar oftast skriftlig eller muntlig kontakt med barnavårdsnämnderna för att efterhöra om dessa har något att invända mot föräldrarnas överenskommelse. Undersökningar som gjorts angående hemskillnadsmål vid tingsrätterna visar att tvist i vårdnadsfråga endast förekommer i 5,1 96 av fallen. De flesta tvistefrågorna gäller underhåll till barn och underhåll till make. Detta betyder att de allra flesta vårdnadsärenden görs upp av föräldrarna själva, ibland säkert med bistånd från socialarbetare som fungerar som medlingspart. Det nya lagförslaget innebär att om föräldrarna är ense om att vårdnaden skall tillkomma dem gemensamt, så skall rätten besluta i överensstämmelse därmed om det inte uppenbart strider mot barnets bästa. Detta betyder att domstolarna kommer att ha samma handläggningsförfarande som nu gäller då föräldrar är ense om att endera skall ha vårdnaden. De centerpartistiska ledamöterna i utskottet har reserverat sig mot propositionens förslag och vill att ”uppenbart stridande mot barnens bästa” skall utbytas mot ”skäligt med hänsyn till barnens bästa” eller att ”uppenbart” utmönstras ur lagtexten. De anser att någon form av utredning måste komma till stånd dels då föräldrar upplöser sitt äktenskap och är överens om att dela på vårdnaden, dels då ogifta föräldrar sammanboende under äktenskapliga förhållanden önskar få gemensam vårdnad. Då det gäller de ogifta sammanboende säger man i reservationen att man kan göra denna utredning mycket enkel. Jag vill påpeka att om man lägger ett krav på barnavårdsnämnden att den skall ta ställning till vad som är skäligt för barns bästa måste barnavårdsnämnden göra hembesök eller kalla till besök på socialbyrån för att utreda dels parternas inbördes förhållande, dels deras förhållande till barnet. Det är helt omöjligt för en barnavårdsnämnd att ta ett beslut som skall ligga till grund för domstols bedömning och avgörande utan detta grundläggande utredningsförfarande. Denna utredning vore att underkänna de sammanboendes samlevnadsform som vi tidigare godkänt i denna riksdag och även försökt att lagstifta omkring för att ge barnen samma rättsskydd som barn i äktenskap. Jag vill påpeka att de sammanboende föräldrarna inte är annorlunda än andra föräldrar bara för att de inte låtit viga sig. De har redan den praktiska och faktiska vårdnaden om barnen gemensamt och varför skulle man då inte låta dem få den rättsliga vårdnaden gemensamt utan att därför kräva en utredning. Föräldrar i ett äktenskap som vid skilsmässa vill behålla den gemensamma vårdnaden har precis som i dag då föräldrar är ense i vårdnadsfrågan tagit ett gemensamt ställningstagande till att detta är det bästa för barnen. En utredning skulle säkert riva och förstöra föräldrars inbördes förhållande samt även deras förhållande till barnet. Ett hembesök där skulle ge mycket litet av värde eftersom det gemensamma hemmet ej kommer att bestå. Föräldrarnas framtida situation måste på ett helt annat sätt penetreras, och man måste även ta upp en hel del av föräldrarnas positiva och negativa sidor för att sedan neutralt försöka dra ut konsekvenserna av detta och se vad detta skulle ha för återverkan på barnets fortsatta uppväxtvillkor. Det måste vara mycket svårt för att inte säga omöjligt för en myndighet att göra en objektiv bedömning av parter som själva är överens utan att störa deras inbördes förhållanden. I reservationen säger man att när föräldrar är ense i vårdnadsfrågan kan det medföra att vårdnaden anförtros åt den förälder som är mindre lämplig. Vi förnekar inte att detta kan inträffa men även i vårdnadstvister, där barnpsykiatriska kliniker, barnavårdsnämnder och till slut tingsrätten tar ställning i vårdnadsfrågan, händer det inte så sällan att man efter några år kan upptäcka att vårdnadsbeslutet var felaktigt. Man skall ha klart för sig att trots att all möjlig expertis är inkopplad är det helt omöjligt att fullständigt göra neutrala och objektiva bedömningar av människor, att förutse alla de kommande utvecklingar som inträffar i människors liv. De konflikter som kan uppstå med den gemensamma vårdnaden har utskottet mycket noga diskuterat, och att ekonomiska problem med all sannolikhet kan dyka upp och även att informationsproblem kan uppstå när man skall ta ställning till den gemensamma vårdnaden har vi haft klart för oss. Utskottet har också skrivit mycket starkt på dessa båda frågor. Detta har herr Hammarberg tidigare redogjort för. Då dessa frågor är lösta kommer en större grupp av människor att utnyttja den gemensamma vårdnaden. Det är önskvärt att föräldrar själva så långt som möjligt gemensamt kan komma överens om barnen och att man gemensamt alltmer försöker komma bort från sina egna konflikter och se till barnens bästa. Detta kräver naturligtvis en attitydförändring, men den är redan på väg. Den lag som vi skall besluta om kommer med all sannolikhet att påskynda denna utveckling och kan betyda att föräldrar gemensamt tar mer hänsyn till barnen än till sin egen prestige och sina inbördes konflikter. Man bör därför inte införa strängare krav för att erhålla gemensam vårdnad än vad som i dag gäller när föräldrar är ense om att endera skall ha vårdnaden. Detta kan spoliera den önskade effekten av att gemensam vårdnad skall komma att utnyttjas av ett ökat antal föräldrar. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen 8 och bifall till utskottets betänkande i denna del. Till utskottets betänkande har de socialdemokratiska ledamöterna bifogat ett särskilt yttrande beträffande barns rättsliga ställning. Utskottet har bifallit en motion av fru Lindquist där det begärs att en allsidigt sammansatt arbetsgrupp snarast tillsätts med uppgift att se över hela området för barns rättsliga ställning och framlägga de förslag till förstärkt rättsskydd som kan finnas påkallade. Under utskottets behandling av propositionen och de motioner som väckts i anslutning till denna har, som jag tidigare påtalat, alla ledamöternas intentioner varit att barns bästa är det väsentligaste och att vi måste försöka förändra samhället och människornas syn på barnen så att de som föräldrar tog större hänsyn till barnens behov än till sina egna behov och känslor. Det fanns därför ingen anledning för oss socialdemokrater att motsätta oss en utredning, även om vi ansåg att riksdagen redan lagstiftat om förbättrad barnomsorg och föräldraförsäkring, reformer som kommer att ha en positiv effekt för barnens framtid, och att de arbetsgrupper och utredningar som arbetar med barnomsorg, familjestöd och barnmiljö kommer att lägga fram förslag på olika områden. Socialutredningen, vars betänkande avses bli framlagt under året, kommer också att följas av lagstiftningsarbete. Naturligtvis skulle vi vara glada om en utredning kunde komma fram till något nytt och revolutionerande, men vi tvivlar på att en ny utredning skulle kunna dels greppa ett så stort fält, dels inom någon rimlig tid lägga fram förslag som inte de i dag sittande arbetsgrupperna och utredningarna kommer att ta med i sina betänkanden. Jag vill säga till fru Lindquist att vi socialdemokrater inte alls är nöjda med de nuvarande förhållandena, men vi tror att de förslag som är att vänta kommer att leda till ändringar som blir just till barns bästa. Herr talman! Jag har inget annat yrkande i denna del än bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är väl omöjligt att undvika att fel begås vid beslut om vårdnad av barn. I varje fall kan det bli beslut som visar sig på sikt vara mindre lyckade. Men det måste i varje situation vara domstolens uppgift att försöka bedöma vad som är barnets bästa. Det är detta vi har velat trycka på i reservationen 8 och i följdreservationen med nr 11. Vi vill alltså att domstolen vid avgörande av frågan om gemensam vårdnad skall i högre grad se till barnets bästa, och då kan man ändra lagtexten på två sätt. Det ena vore att ta bort ordet uppenbart, så att det i lagtexten skulle heta att domstolen skall besluta om gemensam vårdnad om det ej är stridande mot barnets bästa. Den andra möjligheten — och det är den vi har stannat för i reservationen — är att det skall beslutas om gemensam vårdnad om det är skäligt med hänsyn till barnets bästa. Båda de här synpunkterna hade framkommit i remissyttrandena. Advokatsamfundet skrev att man inte är motståndare till reformen utan tillstyrker att gemensam vårdnad skall bli möjlig. Emellertid måste, framhöll samfundet, vid en sådan reform garantier skapas för att barnens bästa tillgodoses. Vidare sägs det att bestämmelser bör införas om att domstol skall tillse att överenskommelse om gemensam vårdnad är förenlig med barnets bästa. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län stannade för det andra alternativet, nämligen att ordet uppenbart skulle utgå ur lagtexten. Den utredning som fordras för att domstolen skall förvissa sig om att den gemensamma vårdnaden är förenlig med barnets bästa kan heller inte helt undvaras när domstolen har till uppgift att i sin bedömning förvissa sig om att åtgärden inte är uppenbart stridande mot barnets bästa. I båda fallen måste domstolen på något sätt kontrollera förhållandena, och det sker väl genom uppgifter från barnavårdsnämnden. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna inskränker sig då till att vi i lagtexten mera vill trycka på hänsynstagande till barnets bästa.
Herr talman! Det är väldigt stor skillnad om domstolen tar telefonkontakt med barnavårdsnämnden för att höra om den har något att invända mot en gemensam vårdnad eller om man skall göra en utredning. Vi vet att utredningar i regel skärper alla konflikter och att utredningar i de här fallen kanske t.o.m. skulle få fram konflikter som i dag inte finns. Det är ett förmynderi över föräldrarna att fordra en utredning. Det är ju föräldrarna som redan har den faktiska vårdnaden om barnen, och man har tidigare inte ifrågasatt om de har varit lämpliga eller inte lämpliga. Man bör naturligtvis också tro på föräldrarna. Det är föräldrarna som skall ta ansvaret och de bör i fråga om den gemensamma vårdnaden själva få ta ställning.
Herr talman! Hur kontakterna skall ske mellan domstol och barnavårdsnämnd skall jag inte uttala mig om. Uppenbart är under alla förhållanden att domstolen i båda fallen måste förvissa sig om, i det ena fallet att gemensam vårdnad inte är uppenbart stridande mot barnets bästa, i det andra fallet att gemensam vårdnad är skälig med hänsyn till barnets bästa. Det innebär inget underkännande av föräldrarna. Jag tror att även med vårt förslag till lagtext kommer i de allra flesta fall domstolen att besluta så som föräldrarna önskar. I mitt anförande tog jag emellertid upp några fall där det kan tänkas att gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa. Jag nämnde möjligheten att den ena föräldern utsatts för tvång, dvs. att vederbörande egentligen inte vill ha gemensam vårdnad men genom påtryckningar ändå har kommit att ansöka om det. Jag tog också upp ett exempel där jag citerade invandrarverkets synpunkter på vårdnadsfrågan då den ena föräldern inte är svensk medborgare. Det är alltså inte fråga om något underkännande av föräldrarna. I så fall skulle ju alla restriktioner som ger samhället möjlighet att besluta något om barn vara ett underkännande av föräldrarnas rättigheter att besluta om sina barn. Det är ju en ständig avvägning mellan föräldrarätten och samhällets allmänna värderingar. Jag tror att det krav som vi ställer här skulle vara till nytta för den reform som riksdagen nu förmodligen med stor majoritet kommer att besluta om.
Herr talman! Jag tycker det var onödigt att reservera sig på denna punkt om man tror att domstolarna ändå kommer att döma efter föräldrarnas överenskommelse och att de sålunda utgår ifrån att föräldrarna är kapabla att själva göra en bedömning. Den här reservationen var tydligen helt onödig.

Herr talman! I propositionen 170 föreslås vissa ändringar i föräldrabalken. När det gäller vårdnadsreglerna föreslås att den gemensamma vårdnaden inte nödvändigtvis behöver upplösas vid skilsmässa. Även föräldrar, som inte är eller inte har varit gifta med varandra föreslås kunna få gemensam vårdnad om sina barn, oberoende av om de bor tillsammans eller ej. Förutsättningen är att föräldrarna är ense om att vårdnaden skall utövas gemensamt och att domstolen finner att det inte uppenbart skulle strida mot barnets bästa. Dock kan den gemensamma vårdnaden upphöra, om någon av föräldrarna önskar det. De här föreslagna ändringarna i föräldrabalken måste hälsas med största tillfredsställelse. De utgör ett stort steg framåt i det familjepolitiska reformarbetet. Men reformarbetet i fråga om gemensam vårdnad måste fortsätta. Syftet måste vara att göra den gemensamma vårdnadens principer till själva huvudregeln för vårdnad av barn. Om en vårdnadstvist kan sättas i gång av endera föräldern när som helst och av vilket skäl som helst, kan föräldrar drivas från sitt gemensamma ansvar för barnen till att bli varandras uppskrämda motparter. Om den gemensamma vårdnaden var huvudregel, skulle antalet vårdnadstvister kunna minska till ett minimum. Det kan inte förnekas att den gemensamma vårdnaden i ett inledningsskede kan innebära praktiska problem. Reglerna för underhållsbidrag och sociala bidrag är inte utformade med hänsyn till att gemensam vårdnad utanför äktenskapet kan förekomma. Departementschefen uttalar dock i propositionen att en särskild arbetsgrupp tillsatts, med uppgift att bl.a. överväga frågorna om ekonomiskt stöd i de situationer som kan uppkomma vid delad bosättning och gemensam vårdnad. Det är vår förhoppning att arbetsgruppen snarast utarbetar förslag som kan lösa de här frågorna. Den gemensamma vårdnaden får inte bli ett privilegium för de socialt och ekonomiskt bäst gynnade. Det är ju barnens bästa det gäller. Och för barnen måste det innebära ökad trygghet att ha nära relationer till båda föräldrarna, även om mamman och pappan inte lever tillsammans. Det kan naturligtvis medföra att vissa föräldrar får tona ned sina inbördes konflikter och samarbeta i en rad problem som rör barnen. Hur samarbetet mellan föräldrarna fungerar beror dock till stor del på vilken allmän attityd som finns när det gäller föräldraskap. Enligt vår mening bör det vara självklart att föräldrar har ett gemensamt ansvar för sina barn, även om mamman och pappan inte har så nära relationer till varandra. Utskottet skriver i sitt betänkande: ”Utskottet vill emellertid tillägga att man självfallet bör hysa förhoppningen att utvecklingen skall gå i den riktningen att föräldrar i stor utsträckning kommer att utnyttja möjligheten till gemensam vårdnad. Utskottet avvisar därför inte tanken på att det i en framtid kan finnas anledning att ånyo pröva frågan om gemensam vårdnad som huvudregel.” Vi motionärer delar utskottets förhoppning att ett stort antal föräldrar skall utnyttja möjligheten till gemensam vårdnad. De positiva erfarenheter som då kan komma fram kan sedan ligga till grund för det fortsatta reformarbetet på det här området. Målsättningen måste på sikt vara att den gemensamma vårdnaden blir huvudregel för alla föräldrar, oavsett om de är gifta med varandra eller inte och oavsett om de bor tillsammans eller ej.

Herr talman! Jag är i och för sig anhängare av den gemensamma vårdnadens principer och anser att dessa principer i en framtid bör bli huvudregel för vårdnaden av barn. Samtidigt som jag har denna principiella inställning är jag dock fullt medveten om att det kan, och kommer att, uppstå vissa problem i samband med införandet av gemensam vårdnad av barn när föräldrarna inte sammanbor. Det jag framför allt tänker på är att reglerna om underhållsbidrag och övriga sociala bidrag inte är utformade med hänsyn till att gemensam vårdnad kan förekomma utanför äktenskapet.

Sannolikt kommer även skattefrågorna att behöva penetreras, eftersom beskattningsproblematiken också har samband med gemensam vårdnad. Denna fråga har f. ö. lagutskottet över huvud taget inte nämnt ett ord om i detta betänkande. Jag anser att det är mycket angeläget att reglerna om olika sociala förmåner mycket snabbt anpassas till de nya bestämmelser som anges i propositionen. I annat fall är jag rädd för att reformen endast kan utnyttjas av föräldrar med god ekonomi. Utskottet synes dela den uppfattning som vi har fört fram i vår motion och skriver i sitt betänkande, att det otvivelaktigt förhåller sig så att nuvarande regler om studiehjälp, bidragsförskott och bostadstillägg inte är anpassade till det system med gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta och inte sammanbor. Det är enligt min mening en from förhoppning att lita till, att den nu tillsatta arbetsgruppen från berörda departement skall kunna lösa de här komplicerade frågorna omgående. Men det är dock angeläget att arbetsgruppen snabbt tar sig an dessa spörsmål och så skyndsamt som möjligt föreslår förändringar, så att den principiellt riktiga lagstiftningen om gemensam vårdnad av barn skall kunna komma alla till del oavsett vilken ekonomisk bakgrund föräldrarna har. Utskottet delar vår uppfattning och understryker, att arbetsgruppen skyndsamt behandlar dessa frågor och kommer med förslag till lagändringar i de sociala frågor som jag här något kortfattat berört, så att förslag så snabbt som möjligt kan föreläggas riksdagen. En annan fråga, som också kan bli komplicerad i samband med den gemensamma vårdnadsprincipen, är redovisningen till överförmyndaren om föräldrar som icke sammanbor delar förmynderskapet för barnet. Hur skall denna redovisning gå till? Här menar utskottet, att problemet naturligtvis finns och att praktiska problem kan uppstå när det just gäller föräldrarnas redovisning för förmynderskapet. Jag tycker att det hade varit lämpligt att den arbetsgrupp, som skall syssla med att lösa frågan om bidragsförskotten och andra sociala frågor, även hade fått utarbeta praktiska riktlinjer för hur redovisningen till överförmyndarna skall ske. Utskottet har inte ansett detta lämpligt och hävdar i stället att man från överförmyndarna noga skall beakta de problem som kan uppstå och att överförmyndarna skall ge förmyndarna hjälp och erforderliga anvisningar. Förvisso måste överförmyndarna göra detta, men här gäller ju att de regler som måste utformas på området måste bli enhetliga och lika över hela landet. Vi har en överförmyndare i varje kommun. Det är därför angeläget och viktigt att regeringen nogsamt följer utvecklingen på det här området och, om så blir nödvändigt, vidtar åtgärder så att de praktiska problem som uppenbarligen uppstår inte leder till negativa konsekvenser för barnen. Herr talman! Mitt inlägg i debatten skall inte uppfattas som om jag vore negativt inställd till principen om gemensam vårdnad. Den motion som tagit upp denna princip och som väckts av fru Frändås har också undertecknats av mig. Trots min principiella inställning hyser jag dock vissa betänkligheter för att man inte löst problemet och anpassat de ekonomiska och sociala förmånerna till den dubbla vårdnadens princip före reformens genomförande.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

Herr talman! Historiens vingslag borde susa genom kammaren i dag när beslut skall fattas i frågan om nästan identiska regler för de rättsliga relationerna mellan föräldrar och barn, oavsett om barnen föds inom äktenskap eller utom äktenskap. 1908 höll de svenska arbetarkvinnorna sin första kongress. Ett av kraven från denna kongress var: Jämställ s.k. oäkta barn med barn i äktenskap! År 1976 tar vi det sista steget i denna riktning, och som tidigare agerande i dessa frågor känner jag därför i dag stor tacksamhet. Under åren har mycket förtryck och trakasseri varit vardagsintryck för den ensamma modern och hennes barn. De har ofta fått leva en isolerad tillvaro. Förr i tiden hånades ofta dessa barn; det kan många skönlitterära berättelser tala om för oss. Litet av denna tidsanda, som lyckligtvis numera är historia, förnimmer jag fortfarande när i Allmänna barnhuset ännu i dag på begäran från vuxna personer som vill veta namnet på sin mor ett förseglat kuvert måste plockas fram från arkivet och öppnas för att namnet på modern skall bli känt för barnet. Detta är en kall fläkt från en omänsklig tid då ett barn och dess mor bedömdes efter dess börd. Jag vill gärna tacka departementschefen och lagutskottet för de klara uttalandena i frågan om att ta bort termerna ”barn i äktenskap” och ”barn utom äktenskap”. Det blir nu också grönt ljus för alla föräldrar — gifta, ogifta eller frånskilda — att gemensamt ta föräldraansvaret för barnet, om de vill det. Jag tror att många unga föräldrar kommer att välja detta gemensamma ansvar för barnen. Ett omfattande utredningsarbete bedrivs f.n. kring barnets situation i dagens samhälle. Man söker stödja alla barn och familjer som behöver samhällets hjälp. Den sociala serviceverksamheten kommer också i en förändrad socialvård att få större praktiska möjligheter att arbeta förebyggande. Det är därför viktigt att vi inte låter oss avskräckas av ärenden från domstol med negativa relationer mellan föräldrarna. Min erfarenhet säger mig att många föräldrar kan samsas kring barnens behov, om de får en möjlighet till det. Det är nu man måste visa det förtroende för föräldrarna och hemmen som partierna ofta ger uttryck för i familjepolitiska löften inför ett val. Ett annat problem som löses genom dagens beslut — trots reservationer från moderat håll — är frågan om att minska ner behovet av bördstalan genom dom. När annan man än moderns nuvarande eller tidigare make erkänner faderskapet hävs den äkta mannens faderskap, om också barnavårdsnämnden har godkänt att så sker. Lagutskottet uttalar att de tidigare reglerna inte var särskilt praktiska och tidsenliga. Jag skulle vilja kalla dem nästan omänskliga. Den som ofta fått vara god man i sådana rättegångar och har fått medverka vid plågsamma blodprov på späda och små barn — ibland måste narkos tillgripas —, som upplevt hur man ibland ställde till bekymmer för den reellt utomstående mannen i det upplösta äktenskapet, vet, att allmänheten i motsats till juristerna ansett lagens bokstav och anda vara stel och otidsenlig. Detta förslag, herr talman, innebär i realiteten bifall till den motion som väcktes vid 1974 års riksdag av fru Hörnlund. De principer som i dag fastslås av Sveriges riksdag är mycket viktiga. Många av Sveriges barn och föräldrar kommer att hysa tacksamhet mot framsynta lagstiftare. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag utom på punkten 13.

Herr talman! Vi som har arbetat för att ge föräldrar som inte är gifta möjlighet till gemensam vårdnad om sin barn ser naturligtvis det beslut som antagligen kommer att fattas här i dag som en stor framgång. Det är bara tre år sedan förslaget först väcktes i riksdagen. Jag tror också att många föräldrar kommer att hälsa beslutet med glädje. Men ändå är det naturligtvis inte för att tillgodose föräldrarnas krav på rättvisa som vi har framfört detta förslag, utan för att ge barnen rätt till båda sina föräldrar. Tanken är att vi bör hjälpa människor att undvika konflikter. Den nuvarande lagstiftningen uppammar ofta motsättningar som kunde ha överbryggats. Vi vill stimulera de ogifta föräldrarna att gemensamt ta ansvar för sina barn — både när de lever tillsammans och när de inte gör det. Det är naturligtvis oroande att en erfaren jurist som Inger Lindquist framför så skarpa varningar som hon har gjort här i dag. Man kunde av hennes inlägg få intrycket att alla tänkbara olyckor kommer att följa med denna nya lag och att — i motsats till vad som kommer att inträffa — det nuvarande systemet fungerar ganska hyggligt. Jag tror att Inger Lindquist skjuter över målet med den bild hon tecknar. Möjligheten till gemensam vårdnad kommer naturligtvis inte att lösa alla problem. Det kommer fortfarande att vara konflikter mellan föräldrar — både när de lever tillsammans och när de inte gör det. Men frågan är: Om vi ger människor en möjlighet att enas — kommer några att ta den? I så fall kan detta förslag ha ett värde. Men de som inte kan enas om vårdnaden kommer naturligtvis inte att kunna utnyttja lagen — för dem blir det ungefär som nu. Inger Lindquist säger att av dem som inte kan leva ihop sedan — som hon litet drastiskt uttrycker det — äktenskapet har brutit samman kan man inte vänta sig att de skall kunna lösa vårdnadsfrågorna i godo. Det är väl ändå att generalisera? Antalet skilsmässor har ökat, och de har självfallet många olika orsaker. Men jag är övertygad om att det finns många fall där föräldrarna mycket väl kan enas om vad som skall hända med deras barn och att detta kan ske i ett växande antal fall. Inger Lindquist säger att detta är en klasslag, som bara kan utnyttjas av sådana som har utbildning. Jag tror inte det. Det behövs inte någon särskild utbildning för att vilja ta ett gemensamt ansvar för sina barn. Vi som har utbildning bör kanske vara litet återhållsamma med sådana påståenden. Jag tror att de ekonomiska frågorna, som herr Hugosson tog upp, är betydligt viktigare. Jag vill inte bestrida att möjligheten till gemensam vårdnad kanske i början kommer att utnyttjas i större utsträckning av människor som har både god ekonomi och bra utbildning. Men är det egentligen något anmärkningsvärt? Är det inte alltid så, att nya möjligheter i lagstiftningen i första hand utnyttjas av människor som har möjlighet att själva ta reda på vilka rättigheter de har? Om man anser att det är värdefullt att även föräldrar som inte är gifta och som inte lever tillsammans får ta gemensamt ansvar för sina barn, är det då inte någonting att önska sig att några utnyttjar denna möjlighet och på det sättet visar — får vi hoppas —- att det fungerar i praktiken? Man löser ju inte några problem genom att inte ge någon den här möjligheten. Inger Lindquist sade också att man i tidigare förslag har blandat ihop rättslig vårdnad och faktisk vårdnad. Jag kan inte minnas att det har skett, men det är möjligt. Jag tycker snarare att det i Inger Lindquists anförande fanns en viss tendens i den riktningen. Dagens beslut betyder ju inte att vi beslutar hur föräldrarna skall ordna den faktiska vårdnaden. Det innebär t.ex. inte något ställningstagande för tanken att barnen bör bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det måste naturligtvis bero på de faktiska omständigheterna och vad föräldrarna vill. Det enda som det inntebär är att man får en viss press på föräldrarna att enas om viktiga beslut som rör barnen, och det är just syftet. Motsatsen, nämligen att den ena föräldern beslutar mot den andras vilja, är en nödlösning, någonting som skall undvikas för barnets skull — för alla inblandade parters skull. I motioner och i debatten har föreslagits att gemensam vårdnad skulle vara huvudregel, även när föräldrarna inte lever tillsammans. Jag tycker att det är en sympatisk tanke och kan mycket väl tänka mig att man i framtiden kommer att finna att det blir möjligt. Men samtidigt ligger det ett värde i att reformen i dag, av allt att döma, kommer att beslutas med stor majoritet. De som har talat för att gemensam vårdnad skulle vara hu vudregel har också understrukit att de ser utskottets förslag som ett stort steg framåt. Dagens beslut innebär bl.a. att man får erfarenhet av hur en gemensam vårdnad av föräldrar som inte bor tillsammans kommer att fungera i praktiken. Jag tror att det inom familjerätten, som rör människors privata liv i så hög grad, är betydelsefullt att reformer sker steg för steg, där varje steg kan grundas på erfarenheterna av tidigare åtgärder. Därför ansluter jag mig på den punkten till utskottets förslag. Jag skall säga några ord om underhållsbidragens storlek. Vi har vissa automatiska regler för uppräkning av underhållsbidragen. Det är i och för sig värdefullt med ett sådant system. Men de nuvarande reglerna har lett till en orimlig situation för många underhållsbetalande. Herr Lennart Andersson visade det mycket övertygande i går. Detta har inte kunnat rättas till med den nuvarande lagstiftningen och med den praxis som man har haft i domstolarna. Därför har det väckts motioner från, tror jag, alla partier, med olika uppslag till en bättre ordning. Man har diskuterat jämkningsregler, skatteregler och ändringar i lagen om automatisk uppräkning av underhållsbidrag. Det är värdefullt att hela frågan om underhållsbidragen nu kommer att utredas snabbt. Men någonting måste ändå göras omedelbart, före justeringen av underhållsbidragen nästa vår. Familjelagssakkunniga har, som nämnts tidigare, diskuterat denna fråga ingående. Vid en uppvaktning i justitiedepartementet begärde utredningen att få lägga fram ett delbetänkande på detta område, men departementet sade nej. Det var ett misstag, enligt min uppfattning, att man inte lät utredningen göra det. Den socialdemokratiska ståndpunkten i lagutskottet får väl ses som ett erkännande av det misstaget. Jag tycker att utskottet borde ha kunnat enas — eller i varje fall få fram underlag för en betydande majoritet i riksdagen för en snabb ändring. Diskussionen här har enligt min mening visat att man står varandra nära i sakfrågorna. Det är ingen som är nöjd med det nuvarande tillståndet.

Den här frågan har ju tagits upp i motioner och inte i själva propositionen.

Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till detta yrkande under punkten 13. I synnerhet för de socialdemokratiska ledamöterna borde det vara möjligt att ansluta sig till mitt yrkande, om man har någon tillförsikt inför höstens val. Mot bakgrund av vad som har sagts här av ledamöter från andra partier borde det även vara möjligt för fler att ansluta sig till det. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Med anledning av herr Romanus anförande får jag erkänna att det förslag som han framlagt kan i jämförelse med reservationen 13 anses ha vissa fördelar, eftersom det skulle ge möjlighet till någon form av motivuttalande i samband med en lagtextändring. Men herr Romanus anförande visade ju också att familjelagssakkunniga arbetar med de här frågorna och anser även att de bör beredas med förtur. Jag anser, herr talman, att utskottets på s. 98 i betänkandet redovisade ställningstagande måste vara den bästa grunden för kommande ändringar i lagstiftningsarbetet på den här punkten. Därför ber jag att få vidhålla mitt tidigare ställda yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Romanus och jag är helt överens om att vi behöver underlätta möjligheterna till jämkning av underhållsbidrag, och det deklarerade vi bägge två redan den 8 april 1975 vid en gemensam sammankomst i det här huset. Under den utskottsbehandling som förevarit har den socialdemokratiska gruppen lagt fram ett konkret förslag för att verkligen åstadkomma vad vi tidigare har talat om. I det skedet kommer nu under kammardebatten herr Romanus med ett annat yrkande. Det yrkandet, som alltså i dag läggs på kammarens bord, borde rätteligen ha framlagts i utskottet, så att man då hade kunnat få överväga det. Folkpartiet har tydligen helt missat den här delen av frågan i utskottet. Om vi ser närmare på herr Romanus förslag finner vi att han tar hela den motivering som vi anför i vår reservation men sedan har en annan kläm. Som jag framhöll i går har vårt förslag utarbetats i samråd med en rad jurister, och vi kan inte uppleva att det är något hastigt tillkommet förslag, utan det är väl genomtänkt. Herr talman! Jag ser ingen anledning att gå ifrån det yrkande som jag ställde i går på bifall till reservationen 13 utan vill vidhålla detta.
Herr talman! När jag i mitt anförande i går behandlade vissa underhållsfrågor och bl.a. diskuterade vad som sagts i reservationen 13, så framförde jag att ett skäl till att jag tog avstånd från reservationen var att jag tyckte att de motiv som anförts där var ganska knapphändiga. I det yrkande som herr Romanus nu framställt föreslår han att riksdagen skall ställa sig bakom ungefär samma motiv och med dem som grund få till stånd en viss lagändring. Den negativa uppfattning som jag framförde i går beträffande reservationen 13 gäller därför i samma utsträckning herr Romanus yrkande i dag, och med anledning därav instämmer jag i vad herr Svanström sagt och vidhåller yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nej, herr Andersson i Södertälje, folkpartiet missar ingenting i lagutskottet. Det är min mycket fast grundade övertygelse att utskottet har rätt på den här punkten, och jag tycker precis som herr Winberg att reservationen inte är speciellt stark — den är faktiskt ganska hafsig. I reservationen skriver man ju att inte varje förändring skall innebära jämkning. Ja, men då stämmer ju lagtexten som den är nu, för det är just detta som den gällande lagtexten ger uttryck åt, att inte varje förändring skall betyda en jämkning. Man säger emot sig själv, och det är väl reservanterna som har missat någonting i tankekedjan i lagutskottet. Vidare står det — och det är väl ganska egendomligt uttryckt — att det skall vara en ändring som är ”något så när” betydelsefull. Uttrycket något så när har jag aldrig hört i ett lagtekniskt sammanhang. Det är ett typiskt hafsigt uttryck. Det står också att jämkning skall ske om bidraget inte längre framstår som rimligt. Det tycker jag nästan är en skärpning i förhållande till det som nu står, att det skall vara väsentligen ändrade förhållanden. Jag håller alltså med herr Winberg om att det bästa i detta sammanhang är utskottets skrivning, där det sägs att familjelagssakkunniga, som håller på att utreda dessa frågor, bör få framlägga förslag, gärna med förtur. Då får vi in frågorna i rätt sammanhang. Det har inte varit någon miss från vårt håll i detta fall, herr Andersson i Södertälje, missen har i så fall snarare gjorts av reservanterna.
Herr talman! Denna diskussion visar att det råder stor enighet om att något måste göras för att öka möjligheten till jämkning av underhållsbidrag. För att det inte skall råda några missförstånd vill jag också understryka att därmed inte sägs var underhållsbidragen skall ligga, utan bara att domstolarna skall ges större möjligheter att ta hänsyn till den aktuella situationen för de inblandade parterna, både den som betalar underhåll och den som tar emot underhållet. Den faktiska skillnaden i uppfattning är inte så stor att jag har funnit anledning att se detta som en partipolitiskt skiljande fråga. Och att mitt yrkande lagts fram under debatten betyder ju inte att det kommer som en överraskning, varken för herr Andersson i Södertälje eller för andra ledamöter. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det borde ha varit möjligt för utskottet att presentera ett betänkande, där man inte hade behövt förutse en ganska jämn uppdelning här i kammaren — för att nu uttrycka sig försiktigt — i en fråga som gäller beslut om lagtext som är viktig för många människors privatliv. Det borde ha varit möjligt för utskottet att samla sig till ett beslut med större utsikter till bred majoritet i kammaren. Jag vill sluta med att upprepa vad som står i mitt yrkande, nämligen att man, på i huvudsak det sätt som anges i reservationen 13, skall göra en lagändring som kan träda i kraft vid den tidpunkt som föreslås i reservationen. Om herr Andersson i Södertälje hyser någon som helst förtröstan inför höstens val, borde han kunna ansluta sig till att man ger justitiedepartementet möjligheter att överväga dessa lagtekniska frågor. För det har ju ändå riktats en del sakliga invändningar mot denna reservation, och det kan inte vara någon nackdel att få lagtexten och motivtexten litet bättre förberedda.
Herr talman! Jag skall inte spetsa till debatten och driva den längre än nödvändigt, utan jag vill bara säga några ord till herr Sjöholm. Under den tid som herr Sjöholm deltagit i arbetet i utskottet har samarbetet varit mycket gott, och herr Sjöholm har i många frågor intagit en självständig och många gånger också radikal ståndpunkt som har fört utvecklingen framåt. Självfallet respekterar jag herr Sjöholms uppfattning även i den fråga som vi nu diskuterar, men jag måste säga att jag är förvånad över herr Sjöholms inställning med hänsyn till hans tidigare arbete, när vi har diskuterat familjelagstiftning och liknande frågor. När jag sade att folkpartiet tydligen har missat så menade jag att man kanske hade vunnit på om man hade haft bättre kontakter mellan de olika ledamöterna i folkpartigruppen. Då hade vi kanske kunnat klara av detta i utskottet. För det tycks ju i alla fall finnas en viss dissonans i uppfattningarna på denna punkt.
Herr talman! Inom det liberala folkpartiet har vi ingen sådan uniformering att vi påtvingar varandra våra uppfattningar. Har vi litet olika meningar, så vidhåller vi ofta dem. Och här är det ju inga klyftor som skiljer oss åt. En av anledningarna till att jag har den uppfattning jag har, herr Andersson i Södertälje, är att jag har god kontakt med sådana här ärenden i min verksamhet som kronofogde. Jag vet därför att de som är underhållsskyldiga ofta har det svårt, men många underhållsberättigade har det också mycket svårt, kanske ännu svårare. Här är det alltså två parter, en som skall betala och en som skall ha pengarna. Vi måste tänka på båda. Och i min verksamhet som kronofogde har jag som sagt ofta upplevt att det är den underhållsberättigade som ligger sämst till. Att bara hastigt och lustigt ändra en lagtext — det gör vi inte här i riksdagen. Det har också herr Svanström framhållit. Ibland hör vi nästan till leda att vi inte skall vidta några åtgärder för att en utredning är tillsatt. Den här frågan har familjelagssakkunniga i uppgift att handlägga. Utredningen har redan diskuterat den och har en uppfattning. Varför då inte hänskjuta frågan till den utredningen? Kan herr Andersson verkligen motivera att vi skall frångå en stadgad praxis, en praxis som det finns ovanligt goda skäl att följa just i det här fallet?

Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk mer än någon minut, för en röstförklaring. Jag yrkar i vårdnadsfrågan bifall till centerns reservationer 8 och 11 och i övrigt till utskottets hemställan. Frågan om gemensam vårdnad berör två olika fält. I det ena fallet gäller det gemensam vårdnad för ogifta sammanboende och i det andra gemensam vårdnad efter skilsmässa. Jag skall först säga några ord om gemensam vårdnad efter skilsmässa. Föreningen Familj och rätt arrangerade här i huset för ungefär ett år sedan ett möte till vilket samtliga riksdagsmän var inbjudna. Där behandlade man vårdnadsfrågorna. Till detta möte hade inbjudits människor som hade personlig erfarenhet av denna problematik. Där var unga sammanboende föräldrar, skilda föräldrar och ett syskonpar, som efter föräldrarnas skilsmässa hade blivit föremål för sina föräldrars gemensamma faktiska och, så långt det gick formellt, även rättsliga vårdnad. Deras berättelse om hur deras uppväxttid hade varit under denna gemensamma vårdnad var enbart positiv. De gav ett påtagligt vittnesmål om hur de efter skilsmässan hade kunnat behålla båda sina föräldrar. Detta var för mig personligen mycket intressant och tankeväckande, med tanke på våra nya skilsmässoregler och den höga skilsmässofrekvensen, som kanske kan tänkas bli ytterligare höjd. Man har alltså att utgå från ett mycket stort antal skilsmässor, där föräldrarna inte har några uppslitande konflikter på grund av meningsskiljaktigheter sig emellan. Vid sådana skilsmässor kan man givetvis tänka sig att föräldrarna för barnens bästa bestämmer sig för att ha kvar kontakten, både den rättsliga och den faktiska vårdnaden. Jag har uppfattningen att jag i dag är talesman för många moderata kvinnor som anser att de föreslagna vårdnadsreglerna kan avdramatisera skilsmässorna i framtiden. Om man bara har möjligheten att lägga vårdnaden på en av föräldrarna kan avgörandet om vem som skall ha vårdnaden bli en uppslitande faktor som skapar oenighet och stridigheter som man skulle kunna undvika med de nu föreslagna vårdnadsreglerna. Centern föreslår i en reservation en annan lydelse beträffande prövningen av hänsynen till barnens bästa. Skillnaden mellan utskottets förslag och reservationens är som jag ser det en lagteknisk gradskillnad. I förslaget heter det att domstolarna skall pröva om detta ”ej är uppenbart stridande mot barnens bästa”. Centern har föreslagit ”om det finnes skäligt med hänsyn till barnens bästa”. Både inom centern och på motsidan har man tolkat formuleringarna som en fingervisning om storleken av den utredning om det lämpliga i vårdnadsfrågan som skall företas vid domstolen. Jag kan inte se det lagtekniskt på det sättet. Det behöver inte vara en fingervisning. Det är en gradering för domstolen när den skall bedöma utredningsmaterialet: skall man anse det uppenbart strida mot barnets bästa, eller skall man anse det skäligt med hänsyn till barnets bästa? Om man nu vid domstolarna uppfattar termer av det här slaget som en antydan om hur omfattande en utredning skall göras, menar jag att centerns formulering verkligen är angelägen, för skall man sätta barnets bästa i första rummet, som väl samtliga i kammaren är eniga om, vill man givetvis ha en utredning som kan ligga till grund för bedömningen vid domstolen. När det sedan gäller de ogifta samboende och deras möjligheter till gemensam vårdnad vill jag bara säga en enda sak, nämligen att många människor i dag bor tillsammans på grund av en ideell övertygelse. Man kan inte rekommendera ungdomar med en ideell övertygelse att gifta sig för att klara av sin gemensamma vårdnad om barnen. Man måste respektera deras idella övertygelse, även om den inte stämmer med ens egen. Av den anledningen anser jag det vara ytterst angeläget att man inför möjlighet för ogifta samboende att få gemensam vårdnad.